Herr talman! Nu har jag förstått att man genom detta förslag vill lägga ytterligare arbete på Tullen. Att sköta förundersökning innebär ytterligare arbete för åklagare. Det är det som man vill att detta beslut skall leda till.
Herr talman! Jag tror att Sverre Palm misstolkar mig på den punkten. Det ytterligare arbete som detta innebär kan samtidigt medföra att företagen får en starkare ställning i de enklare fall som har diskuterats och kritiserats. Det tycker jag är önskvärt. I allvarligare fall blir det rättslig prövning, och då blir det ett utslag. Detta gör att det här förslaget i högsta grad har relevans.

Herr talman! Jag skall inledningsvis anföra Ny demokratis principiella inställning till justitieutskottets betänkande 1993/94:JuU7 Regelverket kring tvångsmedlen husrannsakan, kroppsvisitation och kroppsbesiktning utgör, trots svårtillgänglighet och det i vissa fall föreliggande behovet av förändringar, ett ganska väl fungerande system. Enligt Ny demokratis mening skulle de största enskilda reformerna på detta område vara dels vidgade möjligheter att inleda förundersökning genom att inte kräva alltför konkreta brottsmisstankar, dels ändrade beslutsbefogenheter som ger de enskilda polismännen ökade möjligheter och ökat ansvar. Genom dessa förändringar skulle lagstiftningen i själva verket anpassas till hur det inte sällan går till i praktiken. Det skulle även öka möjligheten för ett framgångsrikt polisarbete inom lagens ram utan att rättssäkerheten skulle bli försämrad på något avgörande sätt. Parallellt med dessa ändringar och ökade befogenheter borde självfallet införas en ökad utbildning, kunskapskontroll och dokumentation. Mot ökade befogenheter anförs regelmässigt argumentet att det är ett allvarligt ingrepp i den personliga integriteten. Dessa resonemang kring den personliga integriteten fungerar ofta som ett ''rött skynke'' för poliser. Enligt min mening förefaller en del av de straffprocessuella reglerna ta för stor hänsyn till den misstänktes eller ordningsstörande personens integritet, på bekostnad av övriga samhällsmedborgares integritet. Den som anför att det i de stora sammanhangen inte spelar någon större roll vad den enskilde polisen eller åklagaren upplever eller tycker saknar verklighetsförankring. Samhället måste föra en debatt om vilka integritetshänsyn som är rimliga, t.ex. gentemot ''yrkesbrottslingar''. I denna debatt måste även enskilda samhällsmedlemmar komma till tals som motvikt till ''yrkestyckarna'', t.ex. jurister. Av dessa förefaller en del att ha fixerats vid tanken att en integritetskränkning är det värsta tänkbara som samhället kan utsätta sina medborgare för. En sådan debatt torde i längden öka förståelsen för att man måste tolerera att vissa enskilda brott kanske inte går att klara upp och att vissa inte kan dömas skyldiga. Men debatten kan ibland också leda till ändrade regler. Politiker måste därför tillåta denna debatt, men också stå emot illa övertänkta förslag och inta en ledande ställning, till värn för rättssäkerhetens och ytterst demokratins principer, vilket även kan innebära ökade polisiära befogenheter. Så länge reglerna har sin grund i ett demokratiskt och rättstänkande samhälle skall de enligt Ny demokratis mening följas. Om behov av förändringar föreligger skall inom rättsapparaten verksamma myndigheter påtala detta som en del i den politiska processen. Om staten, genom myndigheterna, inte följer sina egna regler, torde respekten för dessa vackla och endast kunna upprätthållas med extremt repressiva åtgärder. Det förefaller i nuläget som ett fjärran scenario. Men historien bör ha lärt oss att allt är möjligt, varför de problem som uppstår inom ämnesområdet måste diskuteras och behandlas på ett seriöst sätt. Herr talman! Beträffande ytlig kroppsvisitation av kvinnor finns enligt Ny demokratis mening inget tillräckligt stark skäl för att inte tillåta en manlig polis att genomföra en ytlig kroppsvisitation av en kvinna, motsvarande vad som sker vid visitation enligt 19 § polislagen. Detta borde i varje fall vara tillåtet vid fara i dröjsmål. Att i dessa lägen tvingas att frihetsberöva en kvinna för transport till annan plats, med eventuell ytterligare väntetid där i avvaktan på en kvinnlig tjänstemans ankomst, förefaller inte vara rimligt. Frågan är om inte den enskilde polismannen själv borde få fatta beslut om en sådan ytlig kroppsvisitation, även om det inte föreligger fara i dröjsmål, förutsatt att åtgärden dokumenteras. Herr talman! Mom. 2 behandlar kroppsvisitation för att hindra klotter. I proposition 1987/88:143 fanns förslag om kroppsvisitation beträffande klotter att införas i polislagen. Det fanns en hel del förslag från justitieutskottet, kompletterade med möjligheten att i andra hand tillgripa fullständig kroppsvisitation. Det är synd att inte det nuvarande justitieutskottet tog ställning för detta.

''Om en ytlig kroppsvisitation enligt tredje stycket ger särskild anledning att anta att den som åtgärden avser innehar ett sådant föremål som i det stycket sägs, får polismannen kroppsvisitera i den utsträckning det behövs.'' Jag skall ta ett exempel. Kalle, en känd klottrare, åker in till stan. En kvarterspolis, som mycket väl känner Kalle, ser honom. Han måste vänta tills han ser Kalle åstadkomma skadan genom användandet av sprejflaskan. Därefter får han ingripa. Detta är inte effektivt. Det är inte heller humant att på detta sätt lösa problemen. Det vore bättre om polismannen fick gå fram till Kalle. Han kanske vägrar att ta fram sprejflaskorna, men genom att det putar ut från rockfickorna kan det konstateras att han har flaskorna. Från brottspreventiv synpunkt vore det rimligt -- och dessutom bra för Kalle -- att förhindra honom att begå det här brottet genom att göra visitation och eventuellt öppna jackan och ta fram sprejburken. Det är på det viset polisen rent praktiskt skall arbeta i brottspreventivt syfte. Herr talman! Beträffande det sista momentet när det gäller tvångsmedicinering finns ett problem ute i samhället. Det gäller de s.k. sväljarproblemen. Justitiedepartementet har gjort en inventering av dessa frågor, bl.a. hos Tullen, Polisen, åklagarväsendet, kriminalvården och Socialstyrelsen. Vid dessa samtal har framkommit att sväljaren skapar problem av skiftande natur inom de olika verksamhetsområdena. I propositionen har man inte tagit ställning i denna fråga. Det vore rimligt att ge regeringen till känna att Polisrättsutredningen bör ges direktiv att ta upp frågorna till behandling och därefter återkomma med förslag.

Herr talman! Jag vill först säga att det i detta ärende har gjorts mycket noggranna avväganden. Det är angeläget att säga det med anledning av den motion som har väckts av Ny demokrati, de reservationer som Ny demokrati har lagt fram i utskottet och den plädering som har gjorts av Ny demokratis företrädare K G Sjödin. Det kan låta bestickande att falla till föga för den argumentationen. Men utskottet har, som sagt, gjort mycket noggranna överväganden och kommit fram till det ställningstagande som finns i betänkande 1993/94:JuU7. Betänkandet handlar om kampen mot narkotika. Regeringspartierna är mycket angelägna om att på alla sätt bekämpa narkotikan, däribland att stoppa insmugglingen av narkotika i vårt land och insmugglingen av narkotika på fängelserna. Det föreligger alltså ett regeringsförslag som grund för det här. Det föreslås nya definitioner av begreppen kroppsvisitation och kroppsbesiktning och nya regler angående restriktioner för häktade. Herr talman! Jag vill yrka bifall till justitieutskottets hemställan, och avslag på samtliga reservationer som föreligger. I anslutning till K G Sjödins plädering vill jag läsa vad som framhålls i betänkandet avseende integritetsskyddet: ''I 2 kap. 6 § regeringsformen finns det grundläggande skyddet för medborgarna mot kroppsliga ingrepp från det allmännas sida. Detta grundlagsskydd bildar utgångspunkt för utformningen av bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Begränsningar i grundlagsskyddet får endast ske genom lag.'' En av Ny demokratis reservationer handlar om ytlig kroppsvisitation av kvinnor. Man föreslår ett betydligt mer långtgående kroppsvisitationsbegrepp än vad utskottet har kunnat gå med på. I den gällande ordningen i rättegångsbalken får kroppsvisitation av kvinnor inte verkställas eller bevittnas av andra än kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. I denna del föreslås ingen ändring i regeringens proposition. I vissa lagar, t.ex. i den om anstaltsvård, finns därutöver regler som tillåter att män undersöker kvinnors väskor, och liknande. Enligt regeringens förslag finns det ett fortsatt behov av sådana undantagsregler. I utskottet anser vi att de får räcka, och ställer helt upp på regeringens förslag i alla delar. Jag citerar ur betänkandet ett stycke där reservationen från Ny demokrati avvisas: ''För att uppnå en enhetlig begreppsbildning föreslås i propositionen en generell reglering i RB av undersökning av medhavda föremål, t.ex. väskor. Innebörden av detta förslag är att alla föremål som någon har med sig skall få undersökas av såväl kvinnor som män. Däremot skall, enligt förslaget, allt som den undersökte bär på sig fortfarande omfattas av huvudregeln.'' När det gäller yrkandet i Ny demokratis motion som återkommer i reservationen, konstaterar utskottet först och främst att begreppet ytlig kroppsvisitation inte förekommer i rättegångsbalken. Någon särskild reglering av mäns rätt att genomföra ytlig kroppsvisitation av kvinnor erfordras alltså inte, konstaterade vi i utskottet. Utskottet tillägger också att en ytlig kroppsvisitation kan upplevas som mycket integritetskränkande. Det finns således flera skäl att ta avstånd från det förslag som Ny demokrati lägger fram. Herr talman! Låt mig så beröra den reservation som handlar om klotter. Det är ett gammalt ärende. Det kom upp i riksdagen för cirka fem år sedan, framför allt därför att Stockholms Lokaltrafiks tunnelbanevagnar blev väldigt nerklottrade, speciellt invändigt. Det gjordes också stor åverkan. Företrädare för Stockholms Lokaltrafik krävde vittgående åtgärder, dvs. att visitation genast skulle bli tillåten.

Gustaf Sjödin -- fanns en bestämmelse om förverkande av föremål som kan användas såsom hjälpmedel vid bl.a. skadegörelse. I propositionen föreslogs att en regel om kroppsvisitation skulle införas i polislagen, enligt vilken polisen, under vissa förutsättningar, i brottsförebyggande syfte skulle ges rätt att söka efter sådant föremål. Justitieutskottet tillstyrkte förslaget i regeringens proposition om en förverkansregel. Samtidigt avstyrkte utskottet förslaget om kroppsvisitation under hänvisning till det starka skydd som bör finnas för den kroppsliga integriteten. Jag kan konstatera -- och det kan alla göra som har tillgång till betänkandet -- att justitieutskottet härvidlag inte har ändrat mening. Jag vill sedan övergå till reservationen om tvångsmedicinering. I propositionen sägs att med kroppsbesiktning avses undersökning av kroppens yttre och inre samt tagande av prov från kroppen och undersökning av sådana prov. I Ny demokratis motion föreslås att begreppet kroppsbesiktning skall omfatta även åtgärder i form av medicinering med kräkmedel samt magpumpning. Detta pläderade Karl Gustaf Sjödin för alldeles nyss. I betänkandet hänvisas till en promemoria om ändrade regler för kroppsvisitation. Enligt denna promemoria skulle man kunna vidta sådana åtgärder som Ny demokrati föreslår. Men under remissbehandlingen påtalades från flera håll att tvångsmedicinering går utöver vad som kan anses vara tillåtet med hänsyn till det kroppsliga integritetsskyddet i regeringsformen. Detta skydd är alltså grundlagsfäst. Jag finner anledning att understryka detta i denna debatt. Att utsätta någon för tvångsmedicinering är ett mycket allvarligt ingrepp i den kroppsliga integriteten. Mycket starka skäl krävs för att i rättegångsbalken införa en sådan möjlighet, konstaterr utskottet. Enligt justitieministern måste vid en sådan bedömning brottsbekämpande effektivitetshänsyn träda tillbaka. Något förslag om tvångsmässig medicinering lades därför inte fram i propositionen. Justitieutskottet delar regeringens uppfattning.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
Herr talman! Först yrkar jag bifall till våra reservationer 2 och 3 i betänkandet. Jag glömde nämligen att göra det i mitt huvudanförande. Givetvis står vi bakom samtliga våra reservationer. Av tidsskäl yrkar jag dock bifall, som sagt, endast till nyss nämnda reservationer. Beträffande det Göthe Knutson avslutningsvis sade om regeringens inställning och om vad som skulle stå tillbaka vill jag säga att jag hoppas att han upprepar vad han sade. Det lät litet besynnerligt för att komma från en moderat riksdagsman. När det gäller ytlig kroppsvisitation av kvinnor kan jag säga att Polisen har ett gott anseende och omdöme. Vid vissa tillfällen kan dock misstag ha skett, därför att olika poliser har varit övernitiska. Läkare, kvinnor och legitimerade sjuksköterskor får alltså göra en ytlig kroppsvisitation. Jag har föreslagit att begreppet legitimerad polis införs. Kanske kan man därmed lösa en del problem i den delen. Det finns ju legitimerade sjuksköterskor som är män. Så några ord om klottret. Det är av omsorg om Kalle, och då rent brottspreventivt, som man inte skall vänta tills Kalle begår en kriminell handling och kommer med i rullorna som en kriminell person. Jag tycker att det vore humant att försöka plocka av Kalle sådana här saker innan han begår brott. Så ser jag rent praktiskt på detta. Vi i Ny demokrati ser ofta till verksamhetsnyttan när det gäller olika företeelser i samhället. Sedan till problemet med de s.k. sväljarna. Regeringen bör, som det står i reservation nr 3 från oss, ge Polisrättsutredningen utvidgade direktiv att se över de här frågorna, för det här är definitivt ett problem som måste diskuteras. Det gäller då inte bara Polisen utan också Tullen, kriminalvården och
Herr talman! Karl Gustaf Sjödin tillförde väl inte särskilt mycket nytt. Därför skall jag spara litet tid åt kammaren. Jag går i stället in på något som jag faktiskt glömde i mitt huvudanförande. Det gäller klottret och Stockholms Lokaltrafiks krav på långtgående åtgärder. Detta har föranlett ett väsentligt förslag från regeringen och ytterligare ett förslag, vilket dock avvisats. Jag nämnde den saken tidigare. Det har nämligen visat sig att Stockholms Lokaltrafik radikalt lyckats minska klottret och vandaliseringen i sina tunnelbanevagnar. Detta var möjligt utan att regeringen och riksdagen behövde genomföra den utomordentliga skärpning som man från SL:s sida trodde var nödvändig. Man började nämligen med att låsa vagnar som på natten inte var i trafik. Detta var ett bra initiativ. Dessutom använde man sig av en och annan vakt vid vissa tider på dygnet. Detta har varit utomordentligt lönsamt, eftersom vandaliseringen kostat väldigt mycket pengar. Det här är exempel på att åtgärder kan vidtas utan att man går in på den medborgerliga, mänskliga, integriteten så långt som det ibland föreslås. Beträffande klottrarna konstaterar jag följande. Karl Gösta Sjödin exemplifierade med pojken Kalle. Jag vill gärna göra tillägget att det förekommer debatter här och var i våra större och medelstora städer om att man skall legitimera klottrarna. Personligen anser jag att det är mycket diskutabelt. För att bli legitimerad klottrare måste man ju börja någonstans. Kanske börjar man i smyg med sina sprejburkar. Så småningom skall en kommunal myndighet av allt att döma avgöra huruvida vederbörande -- Kalle eller någon annan -- kan legitimeras. Kanske har vederbörande inte nått upp till erforderlig kunskapsnivå. Sålunda får denna person finna sig i att ha hamnat utanför det här speciella yrkesskrået.
Herr talman! Vi skall kanske inte fortsätta diskussionen om just Kalle. Jag fäste mig vid det som Göthe Knutson citerade beträffande narkotikan och tvångsmedicineringen, nämligen att det i propositionen anförs att ''mycket starka skäl krävs för att i RB införa en sådan möjlighet''. Vidare sägs det i betänkandet: ''Enligt departementschefen måste vid en sådan bedömning brottsbekämpande effektivitetshänsyn träda tillbaka.'' Detta uttalande kommer från en departementschef som är moderat. Göthe Knutsson, också moderat, upprepar detta. Kravet på ''starka skäl'' är, tycker jag, med all önskvärd tydlighet uppfyllt. Dagligen kan vi i tidningar -- det förekommer t.o.m. direktreportage i Aktuelltsändningar i TV -- läsa om personer som har fullt med sådana här saker i sina magar. Det medför dock orimliga kostnader att så att säga sitta och vänta på att de här föremålen kommer ut den naturliga vägen. Ibland är det fråga om så mycket narkotika, främst heroin, att det föreligger en hälsorisk. Jag menar alltså att det finns ytterst starka skäl som talar för vad som här föreslagits.
Herr talman! Förnuftet regleras inte av en viss partitillhörighet. Vi moderater anser oss ha en mycket förnuftig politik. I det här fallet har det, som jag tidigare sagt, gjorts utomordentligt noggranna överväganden från justitieministerns, Justitiedepartementets och justitieutskottets sida. I utskottet instämmer man i vad justitieministern och regeringen har sagt. Som Karl Gustaf Sjödin själv konstaterar kan man hålla kvar de misstänkta knarksmugglarna. Förr eller senare kommer ju det knark som svalts att lämna kroppen. Jag påpekar ännu en gång, herr talman, att Polisrättsutredningen i år har fått tilläggsdirektiv, 1993:33. Det handlar då om tvångsmedelsanvändning. Den slangning som Ny demokrati vill införa är just ett tvångsmedel. Det kommer kanske väl övervägda förslag och då kan den här frågan kanske tas upp på nytt.

Herr talman! Vi skall nu behandla justitieutskottets betänkande om riksdagens revisorers förslag angående polisen. Riksdagens revisorer har granskat polisorganisationen. Granskningen har dels haft en övergripande karaktär, dels en inriktning mot den lokala nivån. Revisorernas intresse har gällt styrningsfrågor, strukturfrågor och effektivitetsfrågor. Revisorernas genomgång har i många stycken varit kritisk. Kritiken har utmynnat i bl.a. ett förslag till en långsiktig översyn av polisväsendets struktur. Med anledning av revisorernas förslag har fyra motioner väckts. En av dem har väckts av Socialdemokraterna. Man pekar där på att det under senare tid har genomförts flera förslag som rört polisens organisation och att det därför finns skäl att tillsätta en parlamentarisk kommitté som skall få i uppgift att i ett sammanhang se över polisens framtida organisation och verksamhet. Bakgrunden till motionen är bl.a. de förändringar som riksdagen beslutat om under 1980-talet. De har gått ut på att decentralisera verksamheten och stärka den lokala demokratiska förankringen. 1980-talets decentraliseringsreform har fullföljts under 1990-talet. Till nya reformer hör införandet av länspolismästarmodellen i alla län, ett nytt budgetsystem med ramanslag och målstyrning liksom en ökning av inriktningen mot förebyggande polisverksamhet och ökad synlighet. Nämnas kan också de nya riktlinjerna för trafikpolisens verksamhet. Men det är inte bara nya reformer som berör polisen. Här måste enligt min mening också redovisas förra höstens uppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna som gick ut på att ålägga polisen att spara 500 miljoner kronor inom en treårsperiod. I den decentraliserade polisorganisation som vi nu har är det länsstyrelserna som har fått regeringens uppdrag att genomföra besparingskravet. För att klara detta har länsstyrelserna fått befogenhet att bestämma om förändrad indelning av polisdistrikten. Som ett led i reformarbetet uppdrog regeringen i juni 1992 till Rikspolisstyrelsen att genomföra en översyn av den egna organisationen. I direktiven ingick att belysa behovet av förändringar av den centrala polisorganisationen. Det skulle ske mot bakgrund av den förändrade roll och det ökade ansvar som landets länsstyrelser fått på polisområdet. I mars 1993 överlämnade Rikspolisstyrelsen sin rapport till regeringen. I maj 1993 uppdrog regeringen åt hovrättspresidenten Håkan Winberg att göra vissa kompletteringar till den organisationsöversyn om Rikspolisstyrelsen genomfört. Håkan Winberg har bl.a. i sin utredning föreslagit en tydligare åtskillnad mellan verksledning och operativa funktioner på central nivå. På det sättet menar Winberg att det skapas bättre förutsättningar för en effektiv tillsyn av Utredningarna kring den centrala polisorganisationen har medfört en viss turbulens. Utredningarna är nu ute på remiss. För att nå så stor enighet som möjligt sade justitieministern den 11 november här i kammaren, när hon gav information från regeringen om polisfrågor, att hon för sin del var beredd att tillsätta en parlamentarisk beredning för att bereda organisationsförslagen. Hon angav vid detta tillfälle att den parlamentariska beredningen också skulle studera och utvärdera pågående rationaliseringsarbete på lokal och regional nivå. Utskottet, som är enigt i sitt ställningstagande, anser i likhet med justitieministern att det är angeläget att beslut om större förändringar av den centrala polisorganisationen fattas i största möjliga samförstånd. De förslag som lagts fram beträffande Rikspolisstyrelsen bör därför enligt vår mening få en fortsatt beredning inom ramen för en parlamentarisk utredning. I utskottet gör vi samma bedömning som justitieministern. Det förändringsarbete som sker på regional och lokal nivå bör också bli föremål för utvärdering. Vi anser det både lämpligt och önskvärt att detta utvärderingsarbete görs av den parlamentariska utredning som utskottet förordar. Samtidigt som utskottet förordar en parlamentarisk utredning för förankring av lösningen av frågan om den centrala polisorganisationen vill vi understryka att det påbörjade förändringsarbetet inom polisen inte får avstanna. Det är särskilt angeläget eftersom de beslutade besparingarna inom polisen inte går att genomföra utan det omvandlingstryck som förändringsarbetet leder till. Eftersom ett enhälligt utskott beslutat att förorda en parlamentarisk utredning har vi kommit fram till att det inte nu finns skäl att pröva de förslag som riksdagens revisorer har lagt fram beträffande polisen. Inte heller har vi funnit skäl att ta några initiativ i anledning av de övriga motioner som väckts i detta ärende. Jag yrkar därför avslag på riksdagens revisorers förslag och avslag på motionerna samt bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Detta betänkande har föregåtts av en ganska omfattande debatt och då särskilt med anledning av att regeringen tog sig före att tillsätta en särskild utredningsman, Håkan Winberg, för att se över den centrala polisorganisationen. Eller som ordföranden i justitieutskottet Britta Bjelle säger: göra vissa kompletteringar till Rikspolisstyrelsens utredning. Det var naturligtvis inte bra att regeringen tillsatte en utredningsman som fick detta uppdrag. Det var inte heller bra att regeringen hade ambitionen att snabbt trumfa igenom Håkan Winbergs förslag utan föregående remissbehandling och utan att parlamentariskt förankra frågan. Frågor som rör den centrala polisorganisationen och polisen i sin helhet är av tradition frågor som vi i Sverige försöker att parlamentariskt bli eniga om. Det är viktigt att vi upprätthåller den traditionen. Jag har på flera punkter sakliga erinringar mot Håkan Winbergs förslag om att inte låta Rikspolisstyrelsen -- eller Polisverket, som han kallar den kommande organisationen -- ha direkt ledningsansvar för Rikskriminalens och Säkerhetspolisens verksamhet. Men den debatten behöver vi inte ta i dag, eftersom utskottet i enighet har kommit fram till att en parlamentarisk utredning bör tillsättas för att se över den centrala polisorganisationen. Men utskottet går i utskottsbetänkandet ett steg längre. Vi säger att det är betydelsefullt att nu också utvärdera och dra slutsatser av det förändringsarbete som sker lokalt av den lokala polisorganisationen. Jag känner en stark oro för att det förändringsarbetet, som är framtvingat av besparingskravet om 500 miljoner kronor, kommer att leda till resultatet att direkta polisoperativa funktioner blir lidande. Det blir en följd av att man inte lokalt har kraft att vidta de nödvändiga organisatoriska förändringarna. Om den polisoperativa verksamheten inte skall bli lidande måste det till distriktssammanläggningar, kraftig samordning och rationalisering administrativt samt en rad andra åtgärder som jag inte tycker att man i alla län i landet, i varje fall inte hitintills, har visat sig vara mäktig att genomföra. Det finns exempel på lokala förslag som kan få mycket stor effekt. Det gäller t.ex. förslaget om förändringen av polisorganisationen i Stockholms län. Man räknar där med en besparing på 160 miljoner kronor och ändå få ut fler poliser på gatorna och i bostadsområdena genom att man administrativt rationaliserar och slår samman polisdistrikt. Men det finns en rad exempel på län som inte har mäktat med den uppgiften. Jag tror därför att det är av stor betydelse att den här parlamentariska kommittén på djupet granskar och utvärderar det förändringsarbete som man nu har gått in i ute i länen. Det får inte bli på det viset att det ganska rimliga besparingskrav om 500 miljoner kronor som är lagt på polisen drabbar de polisoperativa uppgifterna. Herr talman! Det är synnerligen välkommet att vi nu över samtliga partigränser är eniga om att den här frågan bör utredas och förankras på det sätt som är vanligt när det gäller polisväsendets organisation och uppgifter. Det är bra att utskottet är enigt på den punkten.
Herr talman! Jag delar Lars-Erik Lövdéns uppfattning om att vi får ta debatten om polisens centrala organisation i ett annat sammanhang, när vi, utifrån den utredning som nu ändå kommer att tillsättas, ser hur det faktiskt blir. Vad jag ville understryka var att det arbete som pågår lokalt och regionalt då det gäller det besparingsbeting som är lagt på länsstyrelserna fullföljs. Jag ville också påminna om att Rikspolisstyrelsen har fått regeringens uppdrag att vara motor i detta rationaliseringsarbete och att till regeringen några gånger per år rapportera vad som händer ute i landet. Detta arbete följs redan i dag av regeringen, men Lars-Erik Lövdén har naturligtvis ändå rätt i att det är angeläget att frågorna kommer att kunna debatteras och följas av den parlamentariska utredningen. Rikspolisstyrelsen har skyldighet att följa utvecklingen och att se till att verksamheten följer de riktlinjer som vi i utskottet redan tidigare har tagit ställning till, nämligen att besparingarna skall ske på den administrativa sidan och att man skall se till att den operativa funktionen består.
Herr talman! Jag har på den punkten ingen annan uppfattning än Britta Bjelle. Det är naturligtvis av stor betydelse att förändrings och rationaliseringsarbetet fortsätter med kraft, det understryker ju också utskottet, och att det också sker på ett sådant sätt så att polisoperativa funktioner inte drabbas. Beroende på utfallet kan vi emellertid få ett organisatoriskt mycket splittrat polisväsende i Sverige. Vi kan få mindre län med fyra, fem eller sex polisdistrikt, och vi kan få stora län med ett polisdistrikt. Vi kan alltså få en mycket oenhetlig polisorganisation. Så ser det i alla fall ut nu, om man tittar på de planer som finns ute i de olika länen. Därför finns det anledning för den parlamentariska kommittén att utvärdera vad just detta får för konsekvenser och om det finns skäl att lägga fast en ram för en ny organisation, en för hela landet mera enhetlig sådan. Det är som sagt angeläget att förändrings och rationaliseringsarbetet fortsätter. Det finns ju ett besparingskrav på polisen, som polisen naturligtvis skall uppfylla.

Herr talman! Riksdagens revisorer har i sin utredning gjort en genomgång av den lokala polisorganisationen men också haft blicken riktad mot helheten. På ett förtjänstfullt sätt har revisorerna pekat på att polisens insatser är betydelsefulla men otillräckliga om inte det verkligt effektiva brottsförhindrande instrumentet, nämligen människans samvete, fungerar. Den processen startar tidigt, och därför säger revisorerna i inledningen av sin utredning att en av vuxenvärldens viktigaste uppgifter är att överföra grundläggande värderingar till det uppväxande släktet. Detta glädjer vi kristdemokrater oss åt. Skolan i samarbete med polis, t.ex. kvarterspoliser, och föräldrar är utmärkta resurser, och arbetet med detta måste ingå i den omvandling som Polisen just nu genomgår. Det känns angeläget att påpeka att antalet brott måste minska. Åtgärder som minskar benägenheten att begå brott eller som försvårar genomförandet av brottsliga handlingar bör därför ges tillräckliga medel. Den ekonomiska brottslighet som vi ser i samhället i dag visar just på bristen på respekt för andra människors välbefinnande och egendom. Jag har just i dag fått Rikspolisstyrelsens information och redovisning om hur man där avser att använda de 60 miljoner som man har fått från regeringen och som är avsedda för ekobrottsbekämpning. Så långt är många bra åtgärder redan på väg. Kds har för sin del fört fram en idé om att inrätta en central myndighet som samordnar och verkställer arbetet mot ekobrott. I debatter förs det ofta fram krav om att särskilja ekobrottsbekämpningen från den lokala organisationen för att effektivisera detta arbete och att också särskilja de resurser som behöver avsättas. Även i revisorernas rapport fördes dessa synpunkter fram. Vi kristdemokrater menar att det är angeläget att särskilda medel anslås för att vi skall få en bättre samordning på de olika ekobrottsbekämpande åtgärderna. Vårt konkreta förslag är en central myndighet. Ett önskemål från kds är att denna idé skall kunna prövas i den kommande parlamentariska utredningen utan att några villkor för den skull behöver dikteras. Jag har också skrivit ett särskilt yttrande med anledning av just denna fråga. I Trafikpolisutredningen föreslogs att Rikspolisstyrelsen skulle få utökade befogenheter när det gäller en reformering av trafikpolisens arbete. Riksdagens revisorer har nu föreslagit att Rikspolisstyrelsen skall få rätt att leda polisens trafikövervakning under en försöksperiod. Kammaren kommer ju i dag att avslå det förslaget. Trafikolyckorna medför emellertid allvarliga skadeverkningar för samhället och de enskilda medborgarna. Lidandet låter sig inte mätas i pengar. Det är utomordentligt angeläget att Rikspolisstyrelsen snarast får de lednings och andra befogenheter som behövs för att polisen skall kunna förverkliga sin roll inom den strategi som riksdagen antagit för trafiksäkerhetsarbetet. Förnyelsearbetet med rationaliseringar och förnyelse får inte avstanna trots att vi tillsätter en parlamentarisk utredning. Ansvaret för de olika verksamhetsområdena inom polisen bör ligga på den nivå där man bäst kan handha uppgiften. Ekonomisk brottslighet måste bemötas av välutbildade specialister. Narkotikabekämpningen bör ske i en regional organisation, medan brottsförebyggande åtgärder bäst vidtas på lokal nivå, där en nära och kontinuerlig kontakt med människor kan ske. Banker, postkontor och affärer skall få hjälp av polisen att möta det ökande antalet stölder och rån. Polisen skall på det lokala planet också samarbeta med socialtjänst, familj och skola i syfte att på ett tidigt stadium stoppa en framtida brottskarriär. Särskilda ungdomsrotlar på polis och åklagarmyndigheterna, med personal som fått adekvat utbildning för sin uppgift, framstår som självklarheter. En tydligt sammanhållen ledning står naturligtvis inte i motsättning till dessa krav och önskemål. De här frågorna tas upp i kommittéer och utredningar som redan pågår, som redovisas i betänkandet och som också har nämnts tidigare i debatten. En parlamentarisk kommitté har nu möjlighet att i bred enighet sammanväga viktiga frågor och faktorer, och det är vi tacksamma för. Herr talman! Med denna önskelista i tankarna yrkar jag bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Lagstiftning och en skärpning av lagstiftningen, en separat organisation och ökade ekonomiska resurser speciellt avsatta för ekobrottsbekämpningen är saker som Liisa Rulander säger behövs för att vi skall få till stånd en effektivitet i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Jag vill då ställa en fråga till Liisa Rulander: Hur kan det komma sig att kds på samtliga dessa tre punkter har röstat emot alla de förslag som Socialdemokraterna har lagt fram i riksdagen sedan valet 1991?
Herr talman! Vi säger att kampen mot ekobrotten skall föras efter tre linjer. Det säger jag också i mitt särskilda yttrande. Det är lagstiftning, organisation och kriminalpolitik. Förmodligen är det så att de förslag vi har röstat ner på någon punkt inte har sammanfallit med det som Socialdemokraterna har önskat. Vi har själva föreslagit en del åtgärder. Vi har inte heller fått igenom dem. Det förhindrar inte att vi i denna kammare gång efter gång kan lyfta upp dessa frågor till ytan och diskutera de synpunkter som finns utifrån de ekonomiska förutsättningar som vi alla tillsammans kan skapa. Det kräver ett brett samarbete. Många nya idéer kommer säkert att tillföras när den parlamentariska kommittén kommer att börja sitt arbete. Det hinner hända väldigt mycket på de här områdena innan det arbetet är slutfört. Vi hoppas också självfallet av hjärtat att det skall bli en förbättring i konjukturer och ekonomiska lägen så att vi kan genomföra dessa åtgärder. En sak som har med just ekonomisk brottsbekämpning att göra är detta med resurser. Om vi någonstans skulle kunna skapa sådana resurser att vi kunde gå emot den ekonomiska brottsligheten på bred front skulle vi också vinna väldigt mycket resurser i gengäld. Men problemet är naturligtvis var vi skall få loss pengar till de första initiala kostnaderna. De kommer att bli stora i början. Det har inte heller Socialdemokraterna kunnat anvisa några medel för.
Herr talman! Socialdemokraterna har lagt fram förslag till en särskild organisation för ekobrottsbekämpning under central ledning. Det är ett krav som stämmer överens med kds krav. Kds röstade emot det när den frågan var uppe i kammaren i våras. Socialdemokraterna har lagt förslag till en egen budget för ekobrottsbekämpandet. Det stämmer överens med kds krav. Vi har också föreslagit att det tillförs 100 miljoner kronor till brottsbekämpandet. Det har kds röstat emot i riksdagen så sent som i våras. Socialdemokraterna har lagt fram en rad förslag till skärpt lagstiftning. Det gäller näringsförbud, konkurslagstiftning, aktiebolagslagstiftning och skattebrottslagstiftning. Samtliga dessa punkter har kds röstat emot i kammaren. Det brister litet i trovärdighet hos kds i den här frågan, Liisa
Herr talman! Det går lätt att i stora generella svep utmåla att vi har röstat emot olika förslag. Jag tror inte att man kan tala om trovärdighet här. Vi talar om olika saker. Vi vill bekämpa brottsligheten, men vi kanske har olika vägar dit. Det betyder inte att vi motarbetar det vi själva säger, som Lars-Erik Lövdén vill få det att framstå som. Däremot har Lars-Erik Lövdén fortfarande inte kunnat påvisa vilka ekonomiska resurser Socialdemokraterna har redovisat och kunnat få loss på ett trovärdigt sätt utan att höja våra utlandslån ytterligare.

Herr talman! Man skulle kunna säga att polisens förhållande till allmänheten är gott. Svensk polis har genom åren haft ett högt anseende hos allmänheten och kan därför känna sig stolt. Jag delar denna stolthet eftersom det gäller min yrkeskår. Därför är det tillfredsställande att ett enigt justitieutskott ställer sig bakom en bred parlamentarisk utredning. Konsekvensen av detta är att samtliga partier i riksdagen skall representeras i utredningen. Av tradition har det ansetts att beslut om polisfrågor av övergripande karaktär bör fattas i största möjliga samförstånd. Riksdagens revisorer förordade också en kommitté för att utreda de övergripande frågorna på polisens område. Inom vårt parti, Ny demokrati, är vi angelägna om att sakfrågorna runt polisens framtida organisation belyses. I och med utskottets ställningstagande avstår Ny demokrati därför från att i samband med detta betänkade framföra synpunkter på revisorernas förslag, eftersom dessa frågor kommer att beredas i den kommande utredningen. I den allmänna debatten har främst förslag kring Håkan Winbergs utredning, Den centrala polisorganisationen, varit utsatta för berättigad kritik. De enda som varit positiva till denna utredning är de som beställt den. I övrigt avstår jag här från att närmare kritisera den. Det har så många andra gjort. Det finns inte anledning att strö salt i såren hos de berörda. Låt oss titta på vilka konsekvenserna i viss mån blivit av det nya Polissverige. Regeringen och Socialdemokraterna hade en överenskommelse i de s.k. krisuppgörelserna där man beslutade att det skulle sparas 500 miljoner på Justitiedepartementets område. Denna besparing gjordes enbart på polisens område. I dag är summan 545 miljoner. Det var ett olyckligt beslut. Förhandlingarna fördes förmodligen på en sådan nivå att de som hade sakkunskap inte kom till tals. Bl.a. därför förordar Ny demokrati den här breda parlamentariska utredningen. Det är många som i dag frågar sig vad som händer med vår polis. På många ställen ute i landet har det t.o.m. förekommit demonstrationer i olika samhällen därför att man befarar att många poliser skall sägas upp på grund av dessa besparingar och rationaliseringar. Man befarar att det skall bli färre poliser i ett land vars regering deklarerat att hela Sverige skall leva. Det är därför som den parlamentariska utredningen bör komma till stånd. Den bör se över det här nationaliseringsarbetet. Vissa ledamöter som har suttit här i riksdagen och tryckt på knappen för att man skall göra besparingar och rationaliseringar har sedan åkt hem till sitt hemlän. Där har man inte alls velat spara. Därför har vi fått den här brokiga samlingen av olika organisationer i Sverige. En del länsmyndigheter har sparat rakt av och glömt att regeringen faktiskt har sagt att det inte skall gå ut över den operativa verksamheten. Med god kunskap om dessa sakförhållanden har jag tidigare i denna kammare protesterat mot att man skulle göra dessa besparingar och tro att det inte skulle gå ut över den operativa verksamheten. Detta är beslutat, och den parlamentariska utredningen skall följa det utvecklings och rationaliseringsarbete som görs i hela landet. Om Håkan Winbergs utredning utmynnat i det polisverk utan central operativ styrning som regeringen ville genomföra hade det funnits stor risk för att den nationella polis som byggts upp sedan förstatligandet 1965 skulle gått om intet. Det hade blivit splittrat. Värdet av samordning och resursfördelning skulle gått om intet. Med god kännedom om sakfrågorna delar jag och Ny demokrati uppfattningen att den parlamentariska utredningen måste titta på dessa saker. Därför yrkar jag bifall till hemställan i justitieutskottets betänkande.

Herr talman! K G Sjödin talar om den parlamentariska utredningen som om den hade till uppgift att ompröva de besparingar inom polisen som redan beslutats. Det är inte aktuellt. Dessa besparingar är beslutade. Ett enhälligt utskott -- jag upprepar ett enhälligt utskott -- har faktiskt sagt att den rationalisering och den förändring som är på gång ute i länen skall fortgå. Det har också K G Sjödin tillstyrkt. Den frågan är inte aktuell för utredningen. Däremot kan man tänka sig -- det har vi redan varit inne på tidigare -- att utredningen skall följa den utveckling som sker och ta reda på om det i slutänden av det förändringsarbete som pågår ute i landet kommer att bli alltför stora förändringar. Det ser så ut i dag, men vi vet inte om det faktiskt blir så i slutänden. Det går inte att komma ifrån att polisen under en följd av år inte har utsatts för något omvandlingstryck. Den omvandling som nu genomförs har på sina ställen säkert också positiva effekter. Om jag hörde rätt sade K G Sjödin att man inte någonstans i landet har kunnat peka på att det är möjligt att göra besparingar utan att minska på den operativa polisverksamheten. Det är inte sant. Det finns ställen där man har klarat att visa att man kan göra det.
Herr talman! Vilket polisdistrikt skulle det röra sig om? Britta Bjelle säger att det jag säger inte är sant. Då bör hon veta vilka polisdistrikt som har kunnat göra dessa besparingar utan att det går ut över den operativa verksamheten. När dessa överenskommelser träffades sades att besparingarna inte fick gå ut över den operativa verksamheten. Men då har man inte någon grundläggande kännedom om vad som är polisens uppgifter och vilka som är de administrativa uppgifterna. Jag vågar påstå att det i alla polisdistrikt här i landet där man har radioexpeditörer är vanligt att poliser går in och vikarierar för dessa administratörer, när de är sjuka eller borta. Det är något som påverkar den operativa verksamheten. Jag har tidigare i debatten sagt att 80 % av polisens budget består av löner. Om man skall kunna rationalisera måste man säga upp folk. Enligt direktiven kan man säga upp folk inom administrationen eller polisledningarna. Administratörerna utför enklare polisgöromål. Konsekvensen blir då att polisen får ta över dessa göromål. De får ta dessa utredares plats och ta hand om små, enkla ärenden, exempelvis snatteriärenden. Då blir det inga poliser ute på gatorna. Konsekvenserna är faktiskt, Britta Bjelle, att dessa besparingar går ut över den operativa verksamheten redan nu. Det är det som den parlamentariska utredningen bl.a. måste se över, som Ny demokrati säger, så att de rationaliseringar som pågår inte leder till denna snedfördelning och till att poliserna, tyvärr, kommer att sitta inomhus i stället för att vara ute och patrullera på gatorna.
Herr talman! Jag kanske inte förstår vad K G Sjödin säger. Jag är inte riktigt säker på att jag kommer ihåg rätt. Men jag har för mig att Ny demokrati inte skrev något särskilt i frågan, när utskottet skrev att besparingar inte skulle få gå ut över den operativa funktionen. Jag är litet osäker på om det var så. Däremot är jag säker på att det i det betänkande vi nu behandlar, som handlar om den parlamentariska utredningen, är ett enigt utskott som säger att förändringarna ute på lokal och regional nivå skall fortgå och att de skall fortgå därför att man skall genomföra de besparingar som är aktuella. På den punkten har inte Ny demokrati heller haft någon annan syn. Jag vet inte om jag har missförstått K G Sjödin här i dag. Jag trodde att vi var eniga på den punkten. Vad den parlamentariska utredningen skall göra är naturligtvis att försöka få till stånd en utveckling som är så likformig som möjligt, om det nu visar sig att utvecklingen på vissa håll avviker alltför mycket. Vissa avvikelser tror jag i och för sig kan vara rimliga. Det är olika i storstadsområden och glesbygdsområden. Förutsättningarna är helt annorlunda. Jag tror inte att man skall ha identiskt lika lösningar. Men de får naturligtvis inte avvika alltför mycket från varandra.
Herr talman! Beträffande det första som Britta Bjelle tog upp vill jag säga följande. När man beslutade om att dessa besparingar skulle ske, anförde jag att regeringen skulle återkomma i kompletteringspropositionen under våren därefter, med en analys av de konsekvenser som skulle bli följden av den besparing som regeringen och Socialdemokraterna hade kommit överens om. Jag reagerade då spontant och sade att jag inte trodde att detta var möjligt. Beträffande den parlamentariska utredningen vill jag säga att vi är överens om att det rationaliseringsarbete och förändringsarbete som pågår skall fortgå med oförminskad kraft. Det är helt riktigt. Men jag förutsätter att man även här kommer att se över konsekvenserna i denna utredning. Det som sker ute i landet i de olika polisdistrikten är oroväckande. Man förmår inte i länsstyrelserna göra dessa rationaliseringar. Det är bl.a. det som är viktigt att man kommer fram till under utredningen. Man kan åstadkomma minskningar på många sätt. Man kan införa länsmyndigheter i betydligt större utsträckning än som skett hittills, för att uppnå dessa besparingar. Men det är en sak som utredningen får se över och eventuellt komma med förslag om.

Herr talman! Denna diskussion handlar om konsekvenserna av en besparing som beslutades om och av Socialdemokraterna och de fyra regeringspartierna hösten för två år sedan. En halv miljard kronor skulle sparas, i detta fall även på Justitiedepartementets område.

Här har poängterats att det icke får drabba den operativa verksamheten, den yttre tjänsten inom polisen. Vi har i dag 16 700 polistjänster, därutöver några tusen administrativa befattningar. Man kan åstadkomma denna besparing genom att minska antalet polismyndigheter = antalet polisdistrikt. Målsättningen är att varje län skall ha en myndighet, i stället för som nu i regel fyra, fem eller sex olika. Om man tar den modell som det har fattats beslut om i en del län innebär det att det blir färre poliser i chefstjänst, vilket man sparar en hel del på. Det blir färre skrivbord i polishusen. De poliser som har det arbete som allmänheten -- vi alla -- efterfrågar, skall inte bli färre. Vi skall åstadkomma detta, det har man lovat från Eriksson sade det omedelbart. Det har bejakats i de utredningar som har gjorts i länen. Jag tycker att det är litet vårdslöst och betänkligt när K G Sjödin inkompetensförklarar så många som har bejakat detta ute i länen och polisdistrikten. Lars-Erik Lövdéns inlägg var utomordentligt bra i det avseendet att han bokstavligen riktade en maning till sina partivänner i landet, socialdemokraterna, att nu ta till sig denna kraft. Så uppfattade jag det. Det saknas alltså kraft i en del länsstyrelsers styrelser. Där sitter 14 politiker, och dessutom en landshövding som ordförande. Jag vill gärna be Lars-Erik Lövdén att ännu en gång upprepa detta, med adress till just partivänner och gärna andra också, i länsstyrelsernas styrelser men också i polisstyrelserna i distrikten och varför inte i kommunerna. Trögheten är enorm. På sina håll har man inbillat sig att polisen skulle bli mindre effektiv om man införde en polismyndighet för hela länet. Det skulle gubevars kunna tänkas innebära en centralisering. Länspolismästare som kan jobbet och som har bejakat detta -- såvitt jag förstår har man gjort det praktiskt taget överallt i landet -- försöker förklara och borde bli trodda på sina ord, att det bara finns ett sätt att undvika uppsägningar av poliser i yttre tjänst. Det har ju dessutom gjorts stora utredningar som ligger till grund för detta. Det finns bara ett sätt, och det är att radikalt minska antalet polisdistrikt. Det finns därför anledning att till K G Sjödin säga att riksdagen inte skall försöka att kullkasta det beslut som har bejakats ute i länen. Riksdagen har fattat detta beslut. Här finns insikter. Det finns det också i regeringskansliet. Nu kan vi ta tillfället i akt att bokstavligen uppmana våra förtroendevalda i respektive partier och i länsstyrelser och polisstyrelser att göra det enda vettiga. Ordspråket ''medan gräset växer dör kon'' blir adekvat om vi inväntar den parlamentariska utredningens förslag. Det är nu besparingarna måste ske. Alla vet att pengarna kommer att sparas in på tre år. Låt oss ta detta grepp i denna angelägna fråga nu.
Herr talman! Till den förträfflige herr Knutson vill jag säga följande: Jag gjorde ingen inkompetensförklaring av honom eller av ledamöterna i länsstyrelsens styrelse, exempelvis i Värmland eller på andra ställen där riksdagsledamöter är representerade. Trots allt har dessa problem uppstått. Ledamöterna tryckte på en knapp vid voteringarna här i riksdagen, men gick i mångt och mycket emot rationaliseringsförslagen när de diskuterades i länsstyrelsen i hemlänet. Tjänstemännen inom Rikspolisstyrelsen och inom länsstyrelserna är naturligtvis villiga att göra vad de kan av de direktiv som kommer från riksdag och regering. Regeringen poängterar att rationaliseringarna inte får gå ut över den operativa verksamheten, men man måste ha en viss förståelse för att det inte är så enkelt. Det gäller befattningshavare av kött och blod. Om man skall spara så måste man avskeda folk, och då måste andra göra de avskedades arbeten. Jag sade tidigare i debatten att man, om man skall rationalisera, måste tillföra polismyndigheterna teknikpengar för att underlätta det administrativa arbetet för dem som inte blir arbetslösa. Jag hoppas att dessa frågor tas upp i regeringens kompletteringsproposition. Det finns möjlighet att lösa problemen utan att det blir alltför stora konsekvenser. Tidiga avgångar, dvs. att man får gå i pension från det att man är 58 år och fram till ålderspensioneringen, skulle underlätta rationaliseringarna och medföra att yngre poliser inte måste sägas upp.
Herr talman! Jag misstänkte inte ett ögonblick att det var mig som K G Sjödin inkompetensförklarade. Det jag reagerade emot var hans påstående om att vi här i riksdagen borde ha förstått att rationaliseringen inte skulle gå att genomföra utan att poliser i yttre och operativ tjänst skulle försvinna. Alla andra konstaterar att regeringens förslag och riksdagens beslut om rationalisering har bejakats. K G Sjödins kritik innebär att länspolismästare som i allmänhet är utomordentligt kompetenta skulle ha missförstått eller inte begripit detta. De tog ju till sig beslutet om rationalisering! Jag erinrar ännu en gång om rikspolischefen Björn Erikssons ord: ''Det här grejar vi!''. Det finns en stor potential inom polisen. Man har haft en del rätt goda år under 80-talet vad beträffar anslagen.
Herr talman! Jag nämnde i mitt anförande att den sakkunskap som finns bland de ledamöter som följer arbetet ute i landet och i länsstyrelserna inte fanns att tillgå då överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna slöts. Dessa ledamöter hade ingen möjlighet att påverka utformningen av den besparing som man beslutade om i uppgörelsen. Jag vill säga till Göthe Knutson att de enskilda länspolismästarna de facto står i valet mellan verksamhetsnyttan och lojaliteten med sitt eget förbund JUSEK. Det är inte så lätt för en länspolismästare att göra sig av med sina polismästare ute i länet. De tillhör ju samma fackförbund. Av den anledningen har många inte tagit till yxan ordentligt utan bara tagit ett halvt steg. I stället för att genomföra en organisationsform med en länsmyndighet har man fastnat i ett mellanting. Det är inte den rationalisering som skulle behövas.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten så mycket mer, men Göthe Knutson uppmanade mig att rikta en uppmaning till de socialdemokratiska lokalpolitikerna att se till att rationaliseringen sker på ett sådant sätt att den inte går ut över polisoperativa uppgifter. Den skall ske genom en hårdhänt administrativ rationalisering och genom en ändrad polisdistriktsindelning. Jag skall gärna upprepa det jag sade i mitt inlägg i början på denna debatt. Jag menar verkligen att rationaliseringen skall ske på det sättet. Nu är det väl inte bara socialdemokrater som behöver den uppmaningen. Det finns sannerligen en och annan centerpartist, moderat och folkpartist ute i landet som också behöver den uppmaningen. Jag vill säga till K G Sjödin att jag är fullkomligt övertygad om att man kan hämta hem besparingen på 500 miljoner kronor och få en bättre och effektivare polis efter rationaliseringsarbetet. Det visar inte minst erfarenheterna från Stockholms län. Där klarar man inte bara sparmålet utan får också en utvecklad polisoperativ verksamhet med fler poliser på gator och i bostadsområden. Planen bygger på att man indelar Stockholms län i ett sextiotal närpolisområden med 20--30 polismän i varje polisområde. I dessa närpolisområden skall allt från brottsförebyggande verksamhet till enklare brottsutredningar skötas. Det visar sig att man med denna rationalisering och förändring av organisationen i Stockholms län får ut mer av polisverksamheten, trots att man har sparat 160 miljoner kronor. För att uppnå det måste man ha kraften att göra de nödvändiga förändringarna. Den kraften har, som jag sade i mitt inledningsanförande, saknats på många håll i landet.

Herr talman! Visst är det sagt att vi skall spara, Lars-Erik Lövdén! Problemet är att man kom överens om att besparingen skall ske på så kort tid. Det hade varit mer realistiskt att göra besparingen på fem år. Polisen har att leva upp till det mål som regeringen och denna kammare har satt upp för polisverksamheten. Detta mål går i praktiken inte ihop med en sådan kraftig besparing. Av den anledningen har vi i Ny demokrati varit kritiska mot besparingen i olika debatter. Det går inte att leva upp till båda målen samtidigt. Om man skall kunna leva upp till målet om rationalisering får man minska på övriga mål vad gäller inriktningen för polisens verksamhet. Det är konsekvensen av att besparingen skall göras alltför hastigt och på för kort tid.
Herr talman! Jag vill först rikta ett tack till socialdemokraten och vice ordföranden i riksdagens justitieutskott Lars-Erik Lövdén. Han har nu gjort det som också jag skall göra. Jag skall vädja till, uppmana och be alla de beslutsfattare i vårt land som ännu inte har förmått sig att ta det enda vettiga beslutet när det gäller den framtida polisorganisationen att göra det. Det är ett mycket angeläget förändringsarbete, men det ligger något av en fara för det i att K G Sjödin envist vidhåller att det inte skulle gå att genomföra. Eftersom K G Sjödin har en utomordentlig uppfattningsförmåga, måste det vara fråga om någon form av trilskhet. Det har av den ena utredningen efter den andra -- i tjocka kompendier -- ute i länen, däribland i Värmlands län, konstaterats att detta är möjligt. Det förelåg också ett sådant utredningsmaterial i Kalmar, där det gick snett. Det var förvisso icke bara socialdemokrater som berördes, utan det gick tvärs över partigränserna. Misstaget har, sägs det, redan upptäckts av en del beslutsfattare, som kanske är beredda att mycket snart riva upp beslutet och åstadkomma något som är vettigt. Med detta, herr talman, har jag inte förlängt denna debatt, som förvisso var angelägen.
Herr talman! Jag vill bara förtydliga vad jag sade till Göthe Knutson. Man står mellan två inriktningar, dels besparingar, dels den målsättning som riksdagen och regeringen har fastlagt för polisen, och de går i praktiken inte ihop, eftersom det är fråga om alltför kraftiga besparingar under alltför kort tid. Hade man beslutat om att genomföra åtgärderna under en femårsperiod, hade det varit mera realistiskt att tro att man kan leva upp till båda dessa mål, dvs. dels kostnadsbesparingar och rationaliseringar, dels åtgärder beträffande den operativa personalen.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mig något, så att vi kan ha den samlade omröstningen före kl. Ärendet Arlandabanan, som trafikutskottet nu har lagt fram ett betänkande om, är ett ärende som har beretts under lång tid. Det finns därför kanske inte anledning att alltför ingående diskutera vad som tidigare har sagts. Frågan är om vi snart skall komma till beslut om en Arlandabana, eller om behandlingen av ärendet skall fortsätta i form av långbänk eller liknande. Ärendet har alltså beretts under lång tid, och i betänkandet finns en lång beskrivning av hur det har hanterats tidigare. Vi socialdemokrater anser att frågan om byggandet av en Arlandabana är färdigberedd. Det är dags att komma i gång med byggandet. Det är nu, och de närmaste åren framåt, som vi i samhället behöver tillskott av sysselsättningsobjekt. Det är också av miljöskäl mycket viktigt att Arlandabanan kommer till stånd med det snaraste. Vi kan inte längre acceptera att man av ideologiska skäl förhalar tillkomsten av en järnväg ut till Vi socialdemokrater säger i en reservation till betänkandet att Arlandabanan skall ingå i stomnätet för järnvägarna. Därför bör det vara staten, genom Banverket, som har hela ansvaret för tillkomsten och underhållet av banan. Med utgångspunkt i detta har vi vid utskottsbehandlingen av regeringens proposition om hur projektet med Arlandabanan bör administreras yrkat avslag på regeringsförslaget om att bilda ett särskilt bolag för projektet. Detta har vi utvecklat ytterligare i vår reservationen. Från den reservationen vill jag bara lyfta fram att Arlandabanan också är av mycket stor betydelse för att den nu pågående utbyggnaden av järnvägar i Mälardalen skall bli meningsfull och leda till rationell tågföring i regionerna. Risken är stor att borgerligheten nu är på väg att sätta krokben för länstrafikbolagen i Mälarregionen och försvårar deras förutsättningar att få till stånd både snabba och miljövänliga kommunikationer i dessa regioner. I övrigt hänvisar jag, herr talman, till argumentationen i vår reservation till betänkandet. Jag yrkar också bifall till reservationen.

Herr talman! En Arlandabana har funnits på trafikinvesterarnas önskelista under många år, främst av miljöskäl, men även för att den på ett komfortabelt sätt skulle klara trafiken till och från Tanken har varit att Arlandabanan skall finansieras vid sidan av statsbudgeten, helt eller delvis, beroende på vilka förutsättningar som anses möjliga. Bl.a. tillsattes den s.k. Delfindelegationen för att få frågan vidare utredd. I den tidigare regeringens uppdrag till Banverket talades det om en finansiering vid sidan om statsbudgeten -- något som nu kommer att ske. I dag kan Arlandaprojektet delas in i tre bitar: Rosersberg. Det är ett tidskrävande projekt, som beräknas kosta 2 miljarder av skattemedel. Byggnationen av den delen, som är en mycket viktig förutsättning för Arlandabanans utbyggnad, pågår och beräknas vara klar 1996. Arlanda, rullande materiel, en tågpendel och en tillbyggnad av Stockholms central bryts ut ur statsfinansieringen för att privatfinansieras. Vi kan här se två typer av besparingar: dels medför den ökade kreativiteten fler aktörer och därmed en billigare stationslösning än vad som var tänkt, dels sparas miljardbelopp av statliga medel i byggnationen. Det är pengar som kan användas på annat håll. Odensala, den s.k. norra böjen, har på sina håll varit ifrågasatt. Upppfattningen har då varit att det är en onödig och olönsam investering. I propositionen slås det fast att ''norra böjen'' är viktig för integreringen av tågtrafiken norr och väster om Arlanda, och 850 miljoner av planeringsramens 32 miljarder har också avsatts för ändamålet. Byggandet av ''norra böjen'' ingår i de förhandlingar som sker med konsortierna. Alltså: Byggnationen delas upp så att Banverket bygger sträckan Ulriksdal--Rosersberg och konsortiet sträckan Rosersberg--Odensala. Resten byggs av ett privat konsortium, som också bygger ''norra böjen'', vars genomförande garanteras av att staten satsar 850 miljoner. Herr talman! Vi kan alltså konstatera att Arlandabanan är ett stort och komplicerat projekt -- det framhålls också i propositionen. Det är dessutom det första i sitt slag i Sverige. Men att det är svårt behöver inte betyda att det är omöjligt. Med den här lösningen frigörs kapital, och om vi inte kan ro det här projektet i hamn måste vi konstatera att alternativ finansiering av spårtrafikinvesteringar i Sverige är en omöjlighet. I anslutning till propositionen har det väckts tre motioner där motionärerna yrkar avslag på propositionen. I motion T3 kritiseras regeringens senfärdighet. Man lyfter också fram de farhågor den s.k. TIM-utredningen framför, nämligen att en privat lösning skulle försvåra en effektiv Mälardalstrafik. I motion T4 motsätter sig motionärerna att delar av stomnätet skall vara privatägt. I T6 menar man att de privata intressenterna vill ha både hängslen och svångrem för att ge sig in i projektet. Frågan är, herr talman, vad som menas med senfärdighet. Arlandabanan är kopplad till tredje rullbanan. Om inte Arlandabanan skulle vara färdig när tredje rullbanan är färdig kan man tala om att projektet är försenat. Ingenting tyder dock på att det kommer att bli fallet. Fyrspåret är redan under full byggnation. Vi får inte glömma bort att man på sina håll haft uppfattningen att Arlandabanan skall vara en ren tågpendel i stället för en busspendel från Stockholm. Att ''norra böjen'' har kommit till -- mycket tack vare att banan kan alternativfinansieras -- måste ses som en framgång även för Mälardalsintressena. I propositionen talas det också om att stationslösningen skall utformas för genomgående och väntande trafik. Vill TIM-intressenterna eller andra trafikera banan till Arlanda är det en fråga som får tas upp till förhandling med konsortiet. Trafikutrymme finns, och det finns inget som hindrar resenärer norr och västerifrån att stiga av vid Arlanda. Trafiken Stockholms Central-- Arlanda däremot får konsortiet ensamrätt på -- fattas bara annat. Någon utdelning skall man väl ändå ha på sina investeringar! När det gäller garantierna har regeringen häktat av både hängslen och svångrem. Det kommer inte att finnas resandemängdsgarantier eller statliga lånegarantier. Vad som kvarstår är garantier beträffande riktigheten i de uppgifter som lämnas till de privata intressenterna i samband med anbudsgivningen. Det är sådant som normalt råder inom bygg och anläggningsmarknaden. Riksdagen kommer enligt propositionen också att få ta del av de lämnade garantierna när slutligt avtal föreligger. Herr talman! Med Arlandaprojektet i hamn har vi skapat en trafiklösning som är bra för miljön, som knyter samman trafiken söder, väster och norr om Arlanda och som till stor del finansieras utanför statsbudgeten. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på reservationen.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande inledningsvis att jag skulle försöka fatta mig kort, men jag måste ändå ställa en fråga till Lars Svensk. Varför är det just Arlandabanan som skall kombineras med privata intressenter? Varför har vi inte fått förslag till sådana lösningar när det gäller andra bansträckningar? Beror det på lönsamhetstanken -- här kan privata få vara med och dela på det som samhället i övrigt betalar åt samhället självt via skattemedel? Är det bara det som gör att just Arlandabanan skall finansieras och upphandlas på det sätt som regeringen föreslår i sin proposition? Det är i så fall olustigt att det är bara den ideologiska tanken som är orsaken till att man försenar hela det fina projekt som en Arlandabana är.
Herr talman! Den fråga som ställdes var: Varför Arlandabanan? Förklaringen är naturligtvis att det sällan är lönsamt att bygga järnväg och bedriva tågtrafik. Tanken på en alternativ finansiering har funnits med länge. Om jag har fattat saken rätt fanns Arlandabanan med som en tanke i de investeringsplaner, med en summa på 15 miljarder, som fanns för 90-talet från Socialdemokraterna. Det nämns också i den motion som Socialdemokraterna har väckt. Svaret är helt enkelt att den bansträcka som det kan vara intressant att få en alternativ finansiering av är just Arlandabanan, där man kan räkna med lönsamhet. Men om det är någon som vill bedriva privat sovvagnstrafik i Sverige skall väl inte det vara någon omöjlighet. Men jag tror att man måste börja med det här projektet.
Herr talman! Ja, då fick vi alltså svaret att man här kan räkna med lönsamhet. Vem skall i så fall få tillgodoräkna sig den lönsamheten? Inte samhällsmedborgarna, Lars Svensk, utan några privata intressenter, som enligt vad jag förstår redan har tillräckligt med ekonomiska resurser bakom sig utan att behöva få ytterligare medel från svenska staten.
Herr talman! Medborgarna tjänar ändå en del pengar, i och med att man inte behöver lägga in medel för kanske halva baninvesteringen, utan de pengarna kommer från annat håll. Det frigör ett antal miljarder som kan användas till Men jag förstår att det här med att ta fram pengar och finansiera olika typer av byggnationer inte har varit något problem för Socialdemokraterna. Ibland undrar man om vi inte borde ha en finansminister från oppositionen -- det finns alltid mera pengar att ta där. Det skulle lösa statsbudgetens problem också. Men i det här fallet är det ett sätt att åstadkomma en besparing åt skattebetalarna.

Herr talman! Arlandajärnvägen behövs för att knyta ihop flygtrafiknätet med järnvägsnätet. Det skall vara lätt och bekvämt för den enskilde resenären att med kollektivtrafiken ta sig till och från flyget oavsett vilken järnvägsstation eller pendeltågsstation han kommer ifrån. Syftet får alltså inte inskränkas till att bli att knyta ihop Arlandas järnvägsstation måste bli en integrerad del av kollektivtrafiken. Dessutom måste vi tänka på att det inte bara är flygresenärer som åker till Arlanda utan även många anställda och andra besökande. Fjärrtåg och pendeltåg från norr och söder måste kunna betjäna Arlanda station på sådana villkor att det inte förhindrar uppkomsten av ett samhällsekonomiskt effektivt resmönster. Regeringen fastslår i propositionen att banorna norr och söder om flygplatsen bör bli färdiga samtidigt. Det är bra. Dessa nya spår skall självklart ingå i stomnätet. Det är en mycket komplicerad uppgift att konstruera avtal som på ett rimligt sätt samtidigt tillgodoser en privat finansiärs berättigade intressen och statens intresse av att skapa förutsättningar för en samhällsekonomiskt effektiv trafik, där resenärerna betalar marginalkostnaden för sin resa. Det är angeläget att avtalen medger en viss flexibilitet för framtidens beslutsfattare. Jag hoppas verkligen att avtalen inte kommer att innebära 45 Om regeringen anser att det finns en stor sannolikhet att man skall lyckas konstruera ett acceptabelt avtal utan nämnvärd försening av projektet bör riksdagen naturligtvis inte motsätta sig att ett projektbolag bildas. Att skapa ett sådant bolag synes vara en mycket lämplig arbetsform, under förutsättning att de statliga verkens långsiktiga intressen tillgodoses inom projektbolaget. Om det sedan skulle visa sig att privat finansiering inte kan ordnas på rimliga villkor måste man däremot vara beredd att på sedvanligt sätt finansiera denna lönsamma investering i statlig regi. Det är viktigt att Arlanda flygplats så snart som möjligt knyts ihop med järnvägens stomnät, oavsett om det blir en utbyggnad av en trejde rullbana på Arlanda flygplats eller ej. Det är viktigt att ett avtal inte förhindrar skapandet av ett samhällsekonomiskt effektivt resmönster, där resenärerna betalar marginalkostnaden för sin resa. Dessa tankar finns i folkpartimotionen T5, som behandlas i detta betänkande. I utskottets betänkande anges att utskottet förutsätter att effektiva trafiklösningar för lokal, regional och nationell tågtrafik kan byggas upp. Utskottet förutsätter också att avtal kan träffas under sådana villkor att en samhällsekonomisk trafikförsörjning främjas. Olika trafikföretag skall kunna agera under icke diskriminerande konkurrensvillkor. Utskottet förutsätter vidare att avtalen kommer att främja uppkomsten av ett effektivt resmönster. Motionens syfte bör därmed vara tillgodosett. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall lugna Lennart Fremling med att säga att han skall kunna stiga på i Borlänge och stiga av vid Arlanda. Det här konsortiet kommer naturligtvis att vara intresserat av att tjäna pengar på att sälja banrätt. Det skall inte vara något problem. Likadant kommer byggnationen förmodligen att gå väldigt snabbt, därför att konsortiet har en kapitalkostnad och ett ansvar på ett annat sätt än Banverket har.

Herr talman! I betänkande SfU6 behandlas dels en uppräkning och precisering av flyktingkvoten, dels en extra ersättning till kommunerna per mottagen flykting. Herr talman! Det råder en viss förvirring i frågan om ersättning till kommunerna. Jag hoppas att kulturministern kan bringa reda i detta och förklara för oss hur de olika förslag som nu finns samspelar med varandra. I detta betänkande finns ett förslag om en morot på 25 000 kr per flykting. Är den summan lika för barn och vuxna? Det framgår inte riktigt. En uppgörelse har träffats mellan regeringen och Kommunförbundet om en uppskrivning av schablonersättningen till 144 000 kr för vuxna och hälften av det beloppet för barn. För de flyktingar som kommunerna tog emot 1991 skall de också få ett konjunkturtillägg på 35 000 kr för vuxna och 5 000 kr för barn. Dessutom ersätter staten alla faktiska kostnader för flyktingar över 55 år och lovar ytterligare ersättning i efterhand för andra kostnader som kommunen kan ha. Det finns en proposition, vars motionstid går ut den 17 december, som innehåller litet andra siffror än den här uppgörelsen. Där meddelas att regeringen i budgetpropositionen skall komma tillbaka med regeländringar för utbetalning av bidragen till kommunerna. Kommunerna vill ha garantier för täckning av sina faktiska kostnader. Det kravet har vi också i vår motion.

Då nöjer jag mig med att konstatera att man kanske hade kunnat avvakta förhandlingsresultatet. Då hade man kunnat se att den extra moroten inte behövdes eller att den hade kunnat bakas in i överenskommelsen. Jag vill också fråga hur det går med förhandlingarna när det gäller landstingen och deras behov av ersättning från staten för väntade kostnader inom sjukvårdssektorn. Man har ju konstaterat att många av de bosniska flyktingarna har behov av psykiatrisk hjälp. Vi är nog ganska många som misstänker att förslaget om flyktingkvoten har kommit till stånd för att skyla över att man samtidigt införde visumtvång för människor från Bosnien Jag vill även att ministern förklarar hur uttagningen av kvotflyktingar skall gå till.

Det är märkligt att regeringen föreslår att det skall vara ett visst antal människor och inte som förut en viss summa som kan användas mer flexibelt. Jag vill även ha en förklaring till hur Birgit Friggebo nu kan acceptera det mom. 22 som visumtvånget är. Det gjorde Folkpartiet inte förut. Herr talman! Jag yrkar därmed bifall till vår meningsyttring mom. 1

Herr talman! Förlåt min något sena ankomst. Vi behandlar i dag en fråga som har en utomordentligt tragisk dimension. Händelserna, som vi nu kan bevittna i det forna Jugoslavien, leder till pessimism vad beträffar nivån på den mänskliga civilisationen. Etniska motsättningar, undertryckta av en hårdhänt kommunistisk diktatur, har blommat upp och perverterats på ett för oss obegripligt sätt. Vårt land kan inte -- lika litet som övriga länder i Europa, och för den delen världssamfundet -- isolera sig från detta skeende. Det är en besvikelse att inte mer kan åstadkommas när det gäller att lösa konflikten med fredliga och humanitära medel. Sverige måste hjälpa och bidra efter förmåga. Vi måste handla i enlighet med våra humanitära traditioner. Men samtidigt måste vi para dessa med en realism som både omfattar flyktingarnas situation och den situation som rent faktiskt föreligger i vårt samhälle. Vi måste hitta en balanspunkt som accepteras av de många människorna i vårt land och som därmed kan bli en utgångspunkt för ett konstruktivt arbete att hjälpa och stödja offren för konflikterna, både dem som finns i närområdena och dem som tagit sin tillflykt till vårt land. Hercegovina innebärande att asylsökande från detta land, efter individuell prövning, kommer att få permanent uppehållstillstånd. Samtidigt med beslutet infördes visumtvång, och ett förslag om ökad flyktingkvot aviserades. Formellt berörs inte frågan om tillfälliga uppehållstillstånd i det betänkande vi nu har att ta ställning till. Men effekterna av regeringens beslut i juni får sitt uttryck i den proposition som utskottet har behandlat. Några kommentarer kring frågan om tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd måste därför ges. I augusti 1992 fick utskottet en föredragning om den mycket omfattande tillströmningen av asylsökande som då skedde. Det gällde då kosovoalbaner. Mycket oroat av situationen uttalade utskottet i ett enhälligt pressmeddelande att man skyndsamt önskade få frågan utredd om tillfälliga uppehållstillstånd i situationer då stor tillströmning av asylsökande äger rum. Regeringen fann senare att kosovoalbaner i allmänhet inte ansågs behöva skydd i vårt land, och de flesta får nu avvisningsbeslut. Kulturministern presenterade också senare under 1992 en promemoria om tillfälliga uppehållstillstånd som dock inte bedömdes kunna tillämpas för de flyktingströmmar som då var aktuella. Under hösten infördes också visumtvång för medborgare i det forna Jugoslavien med undantag för medborgare i Bosnien-Hercegovina. I en för några dagar sedan framlagd proposition föreslår regeringen också att tidsbegränsade uppehållstillstånd skall kunna ges då skyddsökande flyr undan konflikter och kriser som bedöms ha en kortare varaktighet. Denna bedömning kan ju i en del fall bli svår att göra. Men att propositionen lagts fram visar dock att regeringen förutser fall där instrumentet tillfälligt uppehållstillstånd kan bli aktuellt, särskilt som regeringen i denna proposition förutsätter att Invandrar och flyktingkommittén ytterligare skall utreda och bedöma frågan kring tillfälliga uppehållstillstånd. I likhet med regeringen anser utskottet att inriktningen i första hand skall vara att insatserna skall ske i närområdena. Det är först när dessa inte är tillfresställande som överföringar till tredje asylland blir aktuella. Detta är också UNHCR:s inställning. Det är knappast troligt att UNHCR som en normal lösning ser att permanenta uppehållstillstånd omedelbart beviljas större grupper av flyktingar. I fallet Bosnien kan det på en del håll uppfattas som att s.k. etniska rensningar kan löna sig. Det var beklagligt att regeringen inte på lämpligt sätt förankrade sitt beslut i riksdagen före den 21 juni. Även om det var fråga om ett rent administrativt beslut, som riksdagen formellt inte har med att göra, kunde det ju ändå förutses att frågan var av sådan vikt att den skulle komma att påverka flykting och invandrardebatten i Sverige. Ett större och viktigare beslut har väl knappast fattats inom invandringspolitiken i modern tid. Det handlar om att bevilja 70 000--80 000 människor tillträde till det svenska samhället. Det går givetvis att förstå regeringens bevekelsegrunder vad beträffar beslutet om permanenta uppehållstillstånd. Utsikterna till snar fred kunde då, liksom för övrigt nu, bedömas som osäkra. Det kunde därför te sig orimligt att låta de till Sverige komna flyktingarna sväva i ovisshet om sin status. Det är nog ändock sannolikt att de flesta flyktingarna både hade accepterat och välkomnat det skydd som även ett tillfälligt uppehållstillstånd hade inneburit. Vidare är det min övertygelse att även kommunerna och medborgarna i allmänhet hade haft en stor förståelse för en sådan ordning. I varje fall tycks detta vara fallet i Danmark där just tillfälliga uppehållstillstånd getts. Det bör också anmärkas att UNHCR är inriktat på att skydd, om inte omedelbar repatriering kan ske, skall ges i första asylland, vanligen grannland och först därefter skall skydd i tredje asylland ges. Som också kulturministern och regeringen framhållit är flyktingsituationen i f.d. Jugoslavien eländig och bortom all beskrivning. Det är en självklarhet att Sverige måste hjälpa till på alla sätt. Givetvis bör de viktigaste insatserna ske i närområdet. Det är ju där de allra flesta flyktingarna finns. Jag tror att alla här i riksdagen stödjer de insatser som görs i humanitetens intresse. Ytterligare ökade insatser kan säkerligen bli nödvändiga. Det är också ytterst viktigt och på sikt avgörande för ett lyckosamt resultat med en internationell samordning. Jag tycker att regeringen gör allt det som rimligen kan göras när det gäller att försöka få till stånd ett brett internationellt samförstånd och samarbete. Vi har tyvärr ännu inte sett att det skulle ha blivit så mycket resultat. Men jag tror att vi måste fortsätta med dessa ansträngningar. De flyktingar som finns inom landets gränser skall nu kunna räkna med att få permanenta uppehållstillstånd. Såsom läget är skall vi alla arbeta för att ta emot bosnierna och ge dem den bästa möjliga start i den nya tilvaron som väntar dem. Insatser för svenskundervisning m.m. görs redan nu på förläggningarna, och det är bra. Om det vid ett senare tillfälle finns möjlighet till återvändande på frivillig väg kan och bör också åtgärder för att underlätta detta vidtas. Jag har förstått att sådana åtgärder planeras. Det föreslagna stimulansbidraget till kommunerna för att underlätta utplaceringen i kommunerna kan underlätta, framför allt nu när en mer långsiktigt verkande överenskommelse ingåtts mellan regeringen och Kkommunförbundet om den framtida finansieringen av flyktingmottagandet. Det är i högsta grad önskvärt att kommunerna nu solidariskt ställer upp med mottagande. Det är en utmaning, en positiv utmaning, som Sverige i sin helhet nu står inför. Den kvot som regeringen föreslagit bör kunna användas flexibelt innebärande att också speciella insatser i närområdena kan bli aktuella. Det är då viktigt att komma i håg att även andra flyktingar än de som kommer från Bosnien kan ha ett väl så stort behov av skydd och hjälp till en ny tillvaro. Regeringens och UNHCR:s bedömningar kan vara vägledande härvidlag. Ny demokrati har valt att yrka avslag på utskottets hemställan. Det finns, som jag tidigare antytt, skäl att något beklaga att regeringen inte sett anledning att i förväg diskutera och hos riksdagen förankra beslutet om permanenta uppehållstillstånd. Men utskottets mycket entydiga majoritet stöder ändå regeringens handlande och förslag. Det går givetvis inte att, som nydemokraterna förespråkar, riva upp beslutet från den 21 juni. Nydemokraternas avslagsyrkanden i dag visar bara på att man medvetet vill mäla sig ur och i stället satsa på populistiska och lättsålda budskap. Även om nydemokraterna kan ha en del förslag som ligger i närheten av övriga partiers finns det ändå en stor skillnad. Realism måste kombineras med humanitet, med rättssäkerhet och med en insikt om att det inte finns enkla lösningar på svåra problem. Det är skillnad på att finna lösningar som kan accepteras av medborgarna -- lösningar som måste innehålla humanitära ambitioner, men som också måste präglas av verklighetens krav -- och på att föra en politik vars livsluft består av att man exploaterar rädsla och oro. Nydemokraternas allmänna hållning leder fel, ger fel signaler och underlättar inte det svåra arbetet med att öka förståelsen mellan människor i vårt samhälle. Herr talman! Det går att förena humanitet med realism. Nydemokraterna har glömt bort humaniteten. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de reservationer som föreligger.

Herr talman! Jag är glad över den mycket breda uppslutningen kring utskottets betänkande. Det är bara ytterkantspartierna som har en avvikande mening. Jag noterar också att utskottet tycker att det är viktigt att bosnierna snabbt kommer ut i kommunerna. I detta ligger ett moraliskt åtagande från de partier som står bakom betänkandet att påverka sina kommunala företrädare. Jag välkomnar att Gustaf von Essen gjorde en klar markering angående detta. Ingen vinner på att personer som har beviljats permanenta uppehållstillstånd ändå får sitta på förläggningarna och vänta. Flyktingarna mår sämre av det, och det kostar mer. Det finns redan nu ca 10 000 personer i förläggningarna med permanenta uppehållstillstånd som väntar på kommunplacering. Vid årsskiftet torde det finnas ytterligare ca 10 000 personer som har fått permanent uppehållstillstånd. Utskottet säger att regeringens överläggningar med Kommunförbundet om ersättningsnivåerna inte får fördröja utflyttningen i kommunerna. I det sammanhanget kan det vara lämpligt att för riksdagen redovisa slutresultatet av förhandlingarna med Kommunförbundet. De blev klara i fredags. 144 200 kr. För de flyktingar som flyttade ut i kommun under 1991 utbetalas ett särskilt konjunkturtillägg om 35 000 kr till den kommun där flyktingen nu bor. För dem som flyttade ut i kommun under 1992 och 1993 kommer kostnaderna att följas upp vid förhandlingarna som skall ske nästa år. Det blir också en ändring i utbetalningarna så att ersättningarna blir rättvisare mellan kommunerna. Främst är det storstäderna som kommer att kompenseras för de flyktingar som flyttar dit på egen hand från de kommuner där de först placerades. Staten kommer att betala de fulla kostnaderna för socialhjälp för de flyktingar över 55 år som tas emot under 1994 och som inte kan försörja sig själva. I dag gäller detta åtagande flyktingar som är över 60 år. Kommunförbundets önskemål om att lösa de problem som många kommuner har fört fram. De tillfredsställer också en del synpunkter som utskottet har redovisat i sitt betänkande. Till detta kommer det extra stimulansbidrag som riksdagen skall fatta beslut om i dag. Dessa 25 000 kr gäller, Berith Eriksson, varje individ. Det görs ingen skillnad på om det är en vuxen person eller ett barn. Berith Eriksson sade att stimulansbidraget kanske inte hade behövts om förhandlingarna hade varit klara. Jag tycker att det är viktigt att förstå de problem som kan finnas i kommunerna i fråga om att på kort sikt kraftigt öka flyktingmottagandet. Det kan finnas en del initialkostnader som gör att kommunerna inte har kunnat planera på allra bästa sätt för ett så stort mottagande. Jag tycker att det är viktigt att man kan ge ett extra bidrag bl.a. för dessa initialkostnader. Sammantaget visar resultatet av förhandlingarna att staten, så som har varit avsett, tar det ekonomiska ansvaret för flyktingarna. Genom det extra konjunkturtillägget utvidgas statens ansvar till 3,5 år. Kommunförbundet har välkomnat regeringens förslag och säger i ett uttalande att det är tillfredsställande att regeringen har lagt fram förslag som i väsentlig grad kompenserar kommunerna för deras kostnader för flyktingmottagandet. Staten tar det fulla ansvaret för de kostnader som generalschablonen är avsedd att täcka. Det har över huvud taget funnits synpunkter på schablonbidraget. Det framkommer i betänkandet från bl.a. Vänsterpartiet. Det sägs att schablonersättningen inte ger de incitament till kommunerna som behövs. Jag är faktiskt av motsatt uppfattning. Bidraget är uppbyggt så att det innebär ett incitament till kommunerna. Vi vet att en del kommuner som är effektiva i sitt flyktingmottagande också faktiskt gör en vinst på schablonersättningen. Om de kan hålla nere sina kostnader får de ändå behålla hela ersättningen. Nu återstår det för våra partiföreträdare i kommunerna att fullfölja regeringens och riksdagens beslut och ta emot dessa jagade människor. Jag tror att förutsättningarna är goda för ett bra mottagande. Bosnierna kommer att finna sig väl till rätta. Som utskottet framhåller är det fråga om en relativt välutbildad, homogen grupp. Jag har ett annat exemepel på att förutsättningarna är goda. Invandrarverket inbjöd ungefär 100 riksorganisationer till en överläggning för några veckor sedan. Verket önskar att tillsammans med organisationerna bygga upp ett nätverk. Målet är att varje bosnisk familj skall ha en kontaktperson här i Sverige. Mottagandet från dessa organisationer var mycket positivt. Det var bra respons på Invandrarverkets önskan. Berith Eriksson sade att förslaget om en kraftigt utökad flyktingkvot för f.d. jugoslaver var ett sätt att skyla över visumbeslutet. Det är riktigt att kvotbeslutet hänger ihop med visumbeslutet. Regeringen vill visa att Sverige inte stänger sina gränser. Vi i Sverige är fortsatt beredda att ta emot människor från krigsområdet. Det är att beklaga att situationen är sådan i Europa att det var nödvändigt att införa visumbeslutet. Sverige kan inte ensamt, tyvärr, hålla gränserna öppna. Dessutom innebär naturligtvis beslutet om permanent uppehållstillstånd att det är särskilt attraktivt att komma just till Sverige. Det är också viktigt att vi tar vårt fortsatta ansvar genom att inte stänga gränserna. Det är mot den bakgrunden som kvoten skall ses. Den skall utgöra en beredskap för att kunna ställa upp när internationella organisationer, inte minst UNHCR, behöver ha hjälp när de inte själva kan ge skyddet och den humanitära hjälpen i närområdet. I detta sammanhang vill jag också kommentera något som står i Ny demokratis reservation. Ny demokrati säger att de pengar kvoten kostar kunde användas till att ge många fler bättre hjälp i krigsområdet. Ny demokrati anser att 300 000 människor kan hjälpas för samma belopp som gäller för kvoten. Hur är detta egentligen beräknat? Jag har försökt att räkna. Det visar sig då att för de pengar som kvoten kostar kan man hjälpa knappt 3 000 000 personer under 50 dagar i dagar i Bosnien. Jag tycker att detta speglar en okunnighet från Ny demokratis sida om vad detta är fråga om. Dessutom går man på i vanlig god stil och producerar den ena sifferserien efter den andra som inte har någon som helst förankring i verkligheten. Man avstyrker också förslaget om kvot. Sverige skall inte ha någon beredskap. Om internationella organisationer vill ha hjälp med flyktingar skall Sverige inte ställa upp. Det verkar från Ny demokratis sida som om det handlar om att till varje pris undvika att det kommer en enda flykting hit till Sverige och att vi i Sverige ger dem skydd. Det har varit många diskussioner om tillfälliga respektive permanenta uppehållstillstånd. Vi har ju fört den diskussionen här i kammaren flera gånger. Gustaf von Essen tog också upp den här frågan. Jag vill då säga att det förslag som nu har lagts fram i riksdagen, om möjligheten att ge tillfälliga uppehållstillstånd under maximalt ett år, skall ses mot bakgrund av att det fanns ett behov att klargöra vad som skall gälla om det kommer mycket stora flyktinggrupper på grund av naturkatastrofer, miljökatastrofer eller liknande. Det var viktigt att klargöra vem som skall ha ansvar för mottagandet. Vi slår fast att det är Invandrarverket och att mottagandet skall ske i förläggningssystemet. Det är den viktigaste utgångspunkten. Därtill innehåller förslaget att man, om det befinnes lämpligt, i detta sammanhang får ge ett tillfälligt uppehållstillstånd, men under en mycket begränsad tid. Detta har ingenting att göra med den vanliga asylpolitiken, som gäller människor som flyr undan våld och krig, men framför allt politisk och etnisk förföljelse. Gustaf von Essen menade att det hade varit bra om regeringen hade förankrat sitt beslut i riksdagen. Jag vill då fråga: Hur skulle detta ha gått till? Det är i strid mot grundlagarna att riksdagen fattar beslut i enskilda ärenden. Det var också viktigt för regeringen att följa och tillämpa vår lagstiftning. Frågan är: Varför skulle vi behandla bosnierna annorlunda än andra flyktinggrupper? Det är det man indikerar när man säger att vi inte skulle ha gett dem ett skydd här i Som vanligt redovisas det också internationella jämförelser, t.ex. med Danmark, som har ett system med tillfälligt mottagande under två år. Men vad kommer Danmark att tvingas göra när de två åren har förflutit? Regeringen har i sin bedömning lagt in att man inte ser någon omedelbar lösning på kriget och konflikten nere i Bosnien. Vår bedömning är att vi ändock hade tvingats att fatta beslut om permanenta uppehållstillstånd i ett senare skede. Då har dyrbar tid gått förlorad. Många människor har suttit i ovisshet lång tid ute på flyktingförläggningar. De har trasats sönder alltmer. Det betyder att när kommunmottagandet ändock skulle ha skett i en framtid, hade kommunerna fått ännu mer bekymmer att försöka laga dessa trasiga människor. Sjukvårdsresurser och annat skulle behöva utnyttjas ännu mer. I det sammanhanget vill jag också svara på Berith Landstingsförbundet. De sker från Socialdepartementets sida i samband med andra frågor som staten och landstingen har gemensamt. De överläggningarna pågår. Herr talman! Det blir naturligtvis mycket diskussion om praktiska frågor när vi skall diskutera flyktingmottagandet. Det blir också med all rätt mycket diskussion om ekonomi och om pengar. Men det finns faktiskt också en annan sida av saken. Den handlar om rättfärdighet och mänsklighet. Jag tycker ibland att det glöms bort i de här diskussionerna. Det tillhör inte i dessa tider vanligheten, herr talman, att man citerar Bibeln i denna kammare. Det var, tror jag, vanligare förr. Men jag skall ändå läsa några verser som jag har uppklistrade på mitt skrivbord på departementet. Det är två verser ur ''När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor hos er skall räknas som en infödd bland er, du skall älska honom som dig själv.'' Det är naturligtvis mycket uppfordrande ord och jag önskar att de kunde vara en ledstjärna för vårt land i flyktingmottagandet, även för dem som inte har Bibeln som husorgan. Men det räcker faktiskt också långt att följa humanismens och demokratins idémönster för att låta Bibelns ord bli verklighet.

Herr talman! Först vill jag påminna om att förhandlingarna med Kommunförbundet är klara redan innan det här beslutet skall fattas. Jag anser nog fortfarande att den här extra stimulansen hade kunnat ingå i de förhandlingar man har fört. Det är alltså inte genom det här betänkandet, vill jag påpeka, som vår motion, som handlade om att kommunerna skall tillförsäkras möjlighet att få ersättning för sina faktiska kostnader, är tillgodosedd. Det är genom de förhandlingar som nu har förts. I den proposition som överlämnats till riksdagen, där motionstiden går ut den 17 december, står att reglerna skall förändras och ge incitament för att öka kvaliteten. Det är väldigt många, bl.a. på departementet -- det kom fram när de var hos oss i socialförsäkringsutskottet -- som har en del att säga om kvaliteten på SFI-undervisningen och insatserna när det gäller arbetsmarknaden. De är mycket olika i landet, och det behövs säkert, som vi tar upp i vår motion, regler och incitament för att höja kvaliteten. Sedan frågade jag hur uttagningen skulle gå till när det gällde kvoten på 5 500 personer. Jag vill veta om UNHCR har stött förslaget från regeringen om hur uttagningen skall gå till och om flyktingkommissarien har uttalat sig för att hjälpa till i det här arbetet. Sedan, herr talman, vill jag läsa litet innantill från Sveriges ambassad och söker ett visum i laga ordning är det ambassadens skyldighet, enligt gällande lag, att avslå ansökan om man misstänker att vederbörande behöver fly. Det är ju vad som händer runt om i världen. Det är visumets natur. Alternativet är att söka uppehållstillstånd i Sverige, och det kan inte presumtiva flyktingar göra. När de är i hemlandet har de ingen rätt att söka asyl, bl.a. för att de ännu inte lämnat hemlandet och därför inte kan definieras som flyktingar. Folkpartiet säger då: Att på detta vis använda viseringsinstrumentet som en metod att förhindra rena flyktingar från att ansöka om asyl i andra länder är klart i strid med andan i
Herr talman! Berith Eriksson tycker att vi skulle ha väntat med stimulansbidraget tills förhandlingarna med Kommunförbundet var klara. För oss hänger dess frågor inte alls ihop. Förhandlingar om schablonersättningens storlek sker regelmässigt varje år. De sker vartefter vi gör undersökningar av hur schablonersättningen täcker de faktiska kostnaderna. Vi har hela tiden sagt att vi från regeringens sida kommer att fullfölja de åtaganden som finns om att stå för de ekonomiska kostnaderna. Nu har en del inte velat tro på den försäkran. Det kan inte jag hjälpa. Nu visar slutresultatet av förhandlingarna att regeringen har fullföljt de åtaganden som finns.

Det var alltså en viktig fråga för oss att också få ett beslut här i riksdagen i den frågan, eftersom nu stimulansbidraget är kopplat till kommunernas benägenhet att träffa avtal. Om vi i dag hade lagt fram förslaget om stimulansbidrag, hade det inte kunnat behandlas i riksdagen förrän på vårkanten. Jag skulle helst önska att alla de människor som nu sitter ute på förläggningarna, i tiotusental, kunde ha fått fira jul i ett eget hem och börja planera igen för sin framtid. Nu kommer detta inte att vara möjligt, eftersom många kommuner har låtit sig förledas av hotfulla yttranden om att regeringen inte kommer att ställa upp och fullfölja sitt åtagande. Vilka är det som får betala för detta? Jo, det är bosnier som sitter med sina permanenta uppehållstillstånd men som inte får komma ut till kommunen och börja rota sig här i Sverige. Sedan till frågan om hur uttagningen av flyktingarna skall gå till. Det finns mycket gammal erfarenhet både hos Invandrarverket och hos UNHCR om hur man hjälps åt när det gäller uttagningen av kvotflyktingar. Invandrarverkets representanter har redan varit nere på plats och tagit ut en del. Danmark har tagit ut ännu fler, ganska stora grupper. Ibland sker detta i direkt samarbete med UNHCR, ibland gör myndigheterna det självständigt. Så det behövs inga pekpinnar från regeringens sida om hur det skall gå till. Jag har fullt förtroende för Invandrarverket och dess sätt att sköta detta.

Herr talman! Förhandlingarna var av förståeliga skäl litet speciella den här gången. Det har varit uppvaktningar hos regeringen tidigare, och det har ställts krav från kommunerna på att få full kostnadstäckning för utgifterna. Då är det väl inte så konstigt om det fanns en viss misstro. Några löften har man inte fått tidigare, anser man i kommunerna. I den proposition som nu ligger krävs att vissa delar av den skall bli verklighet för att kommunerna skall kunna bygga upp en framtida organisation för flyktingmottagningen. Det är väl inte så mycket att orda om de 25 000 kronorna per flykting. Jag yrkar inte heller bifall till den delen. Jag konstaterar bara att jag är helt säker på att man i förhandlingarna hade kunnat få in även detta. Nu är förhandlingarna klara. Statsrådet talar om hotfulla yttranden om att kommunerna inte skulle få någon ersättning. Jag har inte hört några sådana. Sedan tillbaka till frågan om hur man skall ta ut flyktingarna. Birgit Friggebo säger ungefär att det är bra att ha den här kvoten att tillgå när den behövs. I propositionen finns det klart uttalat hur Invandrarverket skall gå till väga och vilka personer som skall komma i fråga, osv. Jag har ännu inte fått svar på frågan om flyktingkommissarien har lovat att själv bidra när man tar ut dessa flyktingar, eller om Invandrarverket alldeles självt skall skicka ner delegationer dit för att plocka ut vissa människor. Beträffande viseringskravet är det inte säkert att just de människor som har politiska skäl har möjlighet att nå Invandrarverkets delegation där nere utan skulle behöva ta sig till Sveriges gräns för att söka asyl.
Herr talman! Beslutet den 21 juni i år, då regeringen fattade ett administrativt beslut, innebar i praktiken att de till Sverige komna bosnierna skulle få permanent uppehållstillstånd. Det var i själva verket ett av de största invandringspolitiska beslut som har fattats i modern tid. Det förelåg redan under våren innan detta beslut fattades en stor oro runt om i landet och också här i riksdagen om hur man skulle tackla den stora utmaning som denna flyktinginvandring innebar. Vi hade debatter här i riksdagen om detta. Jag minns att jag själv i april ställde frågor till invandrarministern om vad som skulle komma att hända. I det perspektivet borde det ha varit klokt om regeringen under hand hade förankrat sitt ställningstagande hos partierna i riksdagen. Det hade varit klokt ur många synpunkter, både psykologiskt och rent sakligt, eftersom man då hade kunnat diskutera huruvida den ena eller den andra linjen var bättre eller sämre. Nu inträffade detta mitt under sommaren. Det fanns inte någon riktig mental beredskap vare sig hos svenska folket eller hos riksdagen för detta beslut. Samtidigt är det i sig ingen kritik mot det beslut som regeringen fattade. Det är mycket möjligt att de överväganden som regeringen gjorde var de riktiga och rätta då. Men det hade som sagt varit bra och klokt ur många synpunkter att ha det förankrat. Det är, kulturministern, inte samma sak som att riksdagen skulle ha fattat något beslut. Det har jag aldrig föreslagit. Det finns andra möjligheter till kontakter. Den andra sak som jag påpekade är att det finns förslag om att man skall öka kvoten. Samtidigt innebär det en minskning av kvoten för andra flyktingar än just flyktingar från Bosnien. Det finns flyktingar i andra flyktingläger runt om i världen, där situationen är minst lika besvärlig. Vi får inte glömma bort att det också finns andra flyktingproblem. Det handlar inte bara om Bosnien. Den här propositionen andas litet grand av att allt annat nu skall stå tillbaka och att det bara är bosnierna som skall få hjälp. Vi ställer självfallet upp på detta, men man får inte heller glömma bort den andra delen. Därför hoppas jag att kulturministern kommer att kunna använda detta anslag något så när flexibelt och att hon kommer att kunna vara öppen även för andra lösningar än just de som har skisserats.

Herr talman! Beredningen av regeringens beslut var klar i juni månad. Eftersom regeringen fattade beslut när kammaren sammanträdde, betraktar jag det som självklart att jag hade kunnat komma hit till informationsstunden en torsdag för att redovisa vilket beslut som regeringen hade fattat. Jag bedömer själv att detta naturligtvis var ett stort beslut. Gustaf von Essen säger att regeringen under hand skulle ha förankrat sitt beslut i riksdagen. Jag vet inte hur detta skulle ha gått till, om man ser till den formella ordningen. När det gäller regeringspartierna utgår jag ifrån att man har kontakter utanför regeringskansliet när man medverkar till viktiga beslut. I Folkpartiet var den här frågan t.o.m. uppe på partistyrelsens möte för att den skulle förankras både bland riksdagsledamöter och bland vidare kretsar i partiet. Jag har naturligtvis ingen synpunkt på hur olika partier i regeringen förankrar sina beslut. Det är bra att Gustaf von Essen säger att det var ett klokt beslut. Det innebär också ett åtagande att se till att beslutet kan fullföljas ute i kommunerna. När det gäller kvoten har utskottet självt uttalat att den bör kunna användas med flexibilitet. Enligt regeringen kan ca 500 personer från områden utanför f.d. Jugoslavien ingå i kvotmottagningen. Från svensk sida brukar vi vara väldigt följsamma mot UNHCR:s åsikter och synpunkter. Vi brukar också ställa upp på olika önskemål som kommer därifrån. Det är bra att riksdagen har slagit fast att det inte är fråga om något absolut antal när det gäller kvotmottagningar från andra delar av världen. Men det är klart att bakgrunden till regeringens förslag är att vi känner ett särskilt stort ansvar att se till att vi i Europa kan klara åtminstone våra egna flyktingar. Därutöver skall vi naturligtvis också hjälpa till på olika sätt. Det är också en självklarhet för Sverige. Då handlar det inte bara om kvotmottagningar utan även om massiva biståndsinsatser i olika flyktingområden runt om i världen.
Herr talman! Jag talar inte om någon formell ordning som skulle behöva föreligga för att man skulle ta kontakt. Kulturministern har i flera andra sammanhang funnit metoder för att förankra och diskutera beslut under hand med de av socialförsäkringsutskottets ledamöter som är engagerade i dessa frågor. Min kritik är mild, men det är ändå fråga om en viss kritik. Utskottet har vid ett tillfälle uttalat att man gärna såge en möjlighet till att utfärda tillfälliga uppehållstillstånd, att det instrumentet skulle kunna användas. Detta utskottsuttalande var enhälligt. Mot den bakgrunden hade det varit klokt av kulturministern att under hand -- såsom det har skett i andra sammanhang -- ta kontakt med utskottet för att diskutera dessa frågor. Det är ändå utskottet som förr eller senare skall handlägga lagstiftningen i dessa ärenden. Jag utgår ifrån att detta var ett klokt beslut, och jag vill gärna tro att det var ett klokt beslut. I och med att beslutet är fattat vill jag slå fast att det nu gäller att gilla läget och försöka göra någonting bra av detta. Efter det avtal som Kommunförbundet och regeringen tycks ha slutit om finansieringen borde det finnas mycket goda förutsättningar för kommunerna att solidariskt ställa upp och ordna kommunplatser och göra insatser för Bosnienflyktingarna. Därvidlag stöder jag kulturministerns ansträngningar så långt som jag som företrädare för mitt parti är mäktig. Ändå kvarstår en liten eftersmak av att vi borde ha blivit bättre informerade och av att det här beslutet borde ha varit bättre förankrat.
Herr talman! Det är riktigt att vi mellan departementet och utskottet har kontakter. Det är viktigt att det är på det sättet. Vi lever ändå i en parlamentarism. Men många av dessa kontakter handlar om frågor av lagstiftningskaraktär, där riksdagen så småningom skall fatta beslutet. Gustaf von Essen tar nu upp ett förvaltningsärende, ett enskilt beslut i ett enskilt ärende, som man på något sätt borde ha förankrat. Jag tycker att det är viktigt att regeringen informerar även om reslutaten av dess förvaltningsbeslut. Så har också skett. Ytterst är det regeringen som har att ta ansvar för förvaltningsbesluten. Ingen regering kan krypa ifrån det ansvaret, även om den har kontakter utanför regeringskansliet med t.ex. ledamöter i riksdagens kammare. När det däremot gäller lagstiftningsfrågor är det riksdagen ytterst och slutligen som fattar besluten och därmed får ta ansvaret.

Herr talman! Birgit Friggebo efterlyste mer tal om humanitet i flyktingpolitiken och mindre om ekonomi och detaljer. Men en human människosyn innebär att de människor som finns i vårt land skall kunna leva ett värdigt liv. För att åstadkomma ett värdigt flyktingmottagande måste vi kanske diskutera detaljer och ekonomi. Detta betänkande behandlar inte -- som man skulle kunna tro av debatten -- schablonersättningen, utan det behandlar en utökning av flyktingkvoten och ett stimulansbidrag på 25 000 kr till de kommuner som kraftigt ökar sitt flyktingmottagande under 1994. Även om vi socialdemokrater står bakom betänkandet, har vi naturligtvis synpunkter på propositionen. I vår socialdemokratiska motion har vi också betonat att Sverige bör ha en generös inställning till de människor som tvingas att fly från sitt hemland på grund av krig och andra katastrofer. Vi förordar i första hand vidgade möjligheter till tillfälliga uppehållstillstånd, något som ett enhälligt utskott gjorde redan i augusti förra året. Regeringen var redan förra året inne på den frågan, men valde att stoppa ner förslaget i en byrålåda för att nu plockas fram i något reviderat skick i form av en proposition. Detta är något som jag väl får anledning att återkomma till nästa år. Vi socialdemokrater har också tidigare betonat vikten av ett europeiskt samarbete när det gäller situationen i f.d. Jugoslavien. Vi anser också att det är viktigt och nödvändigt att utveckla ett samarbete och en samsyn inom Europas länder omkring flyktingfrågorna, åsikter som för övrigt delas av utskottet. I betänkandet betonas också vikten av ett nära samarbete med övriga nordiska länder. Birgit Friggebo har också själv många gånger, inte minst här i riksdagen, framhållit det internationella arbete som regeringen bedriver när det gäller invandrar och flyktingfrågor. Men någon samsyn med övriga Europa när det gäller skyddet för människor från Bosnien kan jag inte se. De flesta andra europeiska länder, med undantag av England och Sverige, har gett människor från Bosnien temporärt skydd. Men den svenska regeringen valde att ge permanent uppehållstillstånd. Också när det gäller Norden skiljer sig Sverige från de nordiska grannarna. Både Danmark och Norge har gett tillfälliga uppehållstillstånd. Regeringen har nu fattat beslut om de bosnier som har flytt hit. De skall naturligtvis få ett så bra mottagande som möjligt. Hur många de är, eller hur många de blir, finns det inte någon som med bestämdhet kan säga i dag. Ca 42 000 finns här, sedan tillkommer familjemedlemmarna. Beslutet innebär att förmodligen 70 000 människor på kort tid skall placeras ut i landets kommuner. Detta ställer naturligtvis stora krav på kommunerna, vilket kommunerna är medvetna om. Därför är det inte så konstigt att de i dagens ekonomiska läge, och med den arbetsmarknadssituation som råder, tvekar när det gäller att öka mottagandet och inte är villiga att skriva nya kontrakt med Invandrarverket förrän ersättningsfrågan är löst. Detta har regeringen varit medveten om. Med ett stimulansbidrag på 25 000 kr har man försökt att förmå kommunerna att öka sitt mottagande. Jag har förgäves försökt att få svar på vad ett kraftigt ökat flyktingmottagande innebär i praktiken. Är det ytterligare 100, 200, 300, eller hur många är det? Kommunerna har ju, som sagt, krävt ett höjt schablonbidrag för att öka mottagandet. I vår motion krävde vi att regeringen skulle lämna förslag som bättre kunde lösa de problem som regeringen egentligen har försatt sig i. Men för att inte störa de förhandlingar som pågick mellan regering och kommunförbund, när vi behandlade propositionen i utskottet, reserverade vi oss inte, utan ansåg att våra motionskrav i huvudsak kunde anses tillgodosedda. Nu är förhandlingarna slutförda, och kommunerna har fått en ökning av schablonbidraget för 1994 på Nu återstår att se om kommunerna i dagens läge anser att ökningen är tillräcklig. Jag utgår då från att regeringen noga följer upp kommunernas kostnader. Det är viktigt att kommunerna inte drabbas av t.ex. ökade socialbidragskostnader. Det är också märkligt att regeringen har fattat beslut om ett så stort mottagande utan att ha analyserat vilka problem, svårigheter och extra kostnader som skulle kunna komma att uppstå. En så dålig framförhållning drabbar nu de människor som vi vill hjälpa, nämligen flyktingarna. Det går inte att skylla på kommunerna, att de är ovilliga att ta emot flyktingar, eftersom det faktiskt har med kommunernas ekonomi att göra, som regeringen bidragit till att försämra. I vår motion framhåller vi också den obalans som finns mellan olika kommuner när det gäller flyktingmottagandet. Vissa kommuner har genom vägran att ta emot flyktingar undandragit sig det gemensamma ansvar som vi har för de kostnader som flyktingmottagandet för med sig. personer. Av dem skall, som vi tidigare hörde, 5 500 kunna överföras från f.d. Jugoslavien. Regeringen påpekar samtidigt att hjälpinsatser i närområdet även i fortsättningen skall vara den viktigaste delen av de svenska insatserna. Den inställningen delas av FN:s flyktingkommissarie, EG, den bosniska regeringen och flera hjälporganisationer. I vår socialdemokratiska motion förordar vi också att de medel som är avsedda för flyktingkvoten skall användas på ett flexibelt sätt, men att insatser i närområdet skall prioriteras. Vi utesluter inte att medlen också kan användas för att överföra människor som inte kan få skydd i närområdet till Det här är egentligen ett märkligt förslag från regeringen. Flyktingkvoten för innevarande år uppgår egentligen till 1 800 personer. Den är inte helt utnyttjad. Enligt uppgift har UNHCR svårigheter att presentera lämpliga personer. Hittills i år har Enligt uppgift finns det en delegation i Kroatien, för vilken UNHCR har presenterat ca 250 personer. Fram till jul innebär det att beslut kan fattas om 412 kvotflyktingar. Av kvoten återstår för nästa halvår 1 388 personer. Är det då rimligt att tro att man också skall ha möjlighet att överföra ytterligare 6 000 eller 5 500 kvotflyktingar till Sverige? Om hela kvoten utnyttjas skulle det fram till den 1 juli 1994 bli totalt 7 800 personer. I propositionen sägs mycket riktigt att den kommande vintern kan få katastrofala följder för stora grupper av befolkningen och att det kommer att ställa stora krav på hjälpinsatser i närområdet samt att insatser i närområdet skall vara den viktigaste delen av våra svenska insatser. Det är bara det att för insatser i närområdet och för s.k. flexibla insatser finns inga pengar. Kostnaden för den utökade flyktingkvoten på 6 000 personer beräknas till 830 miljoner. Det är då enligt propositionen huvudsakligen fråga om ersättning till kommunerna för att de tar emot flyktingar. Dessa utbetalningar beräknar regeringen skall komma att belasta nästa års budget. För flexibla insatser finns inga pengar. Om regeringen nu menar allvar med flexibla insatser i närområdet, måste regeringen med det snaraste återkomma till riksdagen med begäran om medel på tilläggsbudget. Herr talman! Med de här framförda synpunkterna vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Herr talman! Det är riktigt att det förslag som regeringen har förelagt riksdagen -- och som riksdagen i dag kommer att bifalla -- om en väsentligt utökad kvot innebär ett stort åtagande. En del personer vill påstå att det är ett enkelt beslut för att skyla över t.ex. visumbeslutet, men det är ett mycket stort åtagande. Skulle det visa sig att det finns ett behov av att utnyttja denna kvot tillsammans med det övriga flyktingmottagandet ute i kommunerna vad avser Jugoslavien, innebär det naturligtvis en stor påfrestning på mottagningssystemet i våra svenska kommuner. Maud Björnemalm tog upp frågan om insatser i närområdet. UD har pengar för sådana insatser. Men vi har också sagt att vi, om det skulle uppstå behov av ännu större insatser, tänker återkomma till riksdagen med förslag om erforderliga medel. Vi har redan avviserat detta i propositionen. Det är inte någon nyordning. Maud Björnemalm talade också om att regeringen hade dålig framförhållning när den fattade sitt praxisbeslut. Jag förstår inte hur vi skulle ha gjort för att snabbare framlägga ett förslag här i riksdagen om mottagandet och stimulansbidraget. Den propositionen överlämnades så fort riksdagen behagade samlas igen efter sommaruppehållet. Bättre framförhållning kan man således inte ha. Det är helt riktigt, Maud Björnemalm, att de förhandlingar som regeringen har fört med Kommunförbundet om ersättningar till kommunerna innebar en höjning av schablonersättningen med 4,3 %. Men därutöver fanns en rad förslag som riktade in sig just precis på de problem som kommunerna redan har, dvs. problemen med de personer som har funnits här i flera år. Vi har varit mycket lyhörda för kommunernas önskemål. Vi i regeringen förstår att många kommuner nu har det mycket bekymmersamt. Vi vill medverka till att mottagandet ute i kommunerna går smidigt och smärtfritt. Därför har konjunkturtillägget kommit till, som alltså gäller personer som kom till kommunerna under 1991. Det har inte direkt med bosniermottagandet att göra. Vi har också försökt att lösa frågan om den s.k. sekundärflyttningen, som även den är aktuell i samband med mottagandet av bosnier.
Herr talman! Jag tycker fortfarande att regeringen hade en dålig framförhållning, när den fattade sitt beslut i juni. Kulturministern borde inte vara okunnig om hur det ser ut ute i kommunerna när det gäller arbetsmarknaden och framför allt flyktingars möjligheter att få arbete. Det är väl känt att flyktingarna även under högkonjunkturen hade svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden och hade svårt att få jobb. Då borde man ha kunnat förutse att kommunerna inte skulle hålla till godo med ett stimulansbidrag som inte gäller alla kommuner utan bara de kommuner som kraftigt ökar sitt flyktingmottagande. Först när Kommunförbundet begärde förhandlingar med regeringen kom regeringen till förhandlingsbordet. Kommunförbundet begärde förhandlingar därför att kommunerna på grund av sina ekonomiska problem inte ville teckna några nya avtal och inte ville öka sitt flyktingmottagande.

Herr talman! Maud Björnemalms påstående är felaktigt. Varje år träffas Kommunförbundet och regeringen för att följa upp om schablonersättningen täcker kostnaderna. Den förhandling som nu har förts var förutsedd. Dessutom var den förberedd genom att vi går igenom kommunernas kostnader. Det finns en rapport från Komrev, alltså revisorerna, som visar att de mindre kommunerna efter två år fortfarande har 25--30 % av pengarna kvar, medan vissa andra kommuner har förbrukat sina pengar under den tidsperioden. Jag har hela tiden sagt att vi skall förhandla och att regeringen skall stå upp för de åtaganden som regeringen har gjort beträffande ekonomin. Förhandlingar kommer att ske i vanlig ordning och i vanlig tid, när vi har faktaunderlag på bordet. Riksdagen borde ändå uppskatta att regeringens överläggningar med Kommunförbundet bygger på fakta och inte på tyckande och tro. Flyktingarnas arbetsmöjlighter är oberoende av om flyktingarna har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. Arbetsmarknadssituationen i Sverige ser likadan ut. Den blir inte bättre av att man säger att flyktingar skall ha tillfälligt uppehållstillstånd. Är er tanke att dessa människor skall sitta i overksamhet och stirra rakt ut i luften? Maud Björnemalm sade att Socialdemokraterna i första hand vill använda tillfälliga uppehållstillstånd. Skall det vara ett regelmässigt inslag i flyktingpolitiken att folk skall sitta på förläggningar år ut och år in utan att kunna försörja sig själva i detta land? Jag tror inte att det är praktiskt möjligt. I så fall -- och jag trodde att Ny demokrati var ensamt om denna uppfattning -- måste vi börja upprätta läger långt inne i skogen, där flyktingar inte kan ha några kontakter med svenskar över huvud taget, och isolera dem för att så småningom, om 2--5 år, när krigets fasor och elände är över, kunna med våld skicka tillbaka dem. Är det en human flyktingpolitik? Jag blir, herr talman, allvarligt oroad av dessa signaler från olika partiföreträdare om att man regelmässigt skall avskärma dessa flyktingar och sedan bara langa i väg dem efter flera år. En av punkterna i kritiken mot flyktingpolitiken har varit att flyktingarna får sitta så länge i ovisshet i förläggningar och vänta på slutligt beslut om huruvida de skall få permanent uppehållstillstånd. Det måste väl ändå finnas någon linje i den politik som man för fram.
Herr talman! Jag vill påminna Birgit Friggebo om att det i betänkandet står att ett enhälligt utskott har uttalat sig om tillfälliga uppehållstillstånd. Sedan får den vulgärtolkning som Birgit Friggebo gör av detta begrepp stå för henne själv. Det kan möjligtvis ses som ett försök att blanda bort korten när det gäller diskussionen om schablonbidragen och kommunernas kostnader för flyktingmottagandet. I propositionen talar Birgit Friggebo hela tiden om att den utvärdering som utskottet beställde i samband med propositionen om schablonbidrag skulle undersöka om schablonbidragen täckte kommunernas kostnader för flyktingmottagandet. Man skulle se särskilt på storstadskommunerna och på glesbygdskommunerna. Den utvärderingen är nu färdig och ligger till grund för den höjning av schablonbidragen som regeringen har medgivit att kommunerna får. Det har hela tiden skett en kostnadsökning, men regeringen har tidigare inte varit villig att höja schablonbidragen.

Herr talman! Maud Björnemalm bekräftar nu att det sker årliga överläggningar och att man regelmässigt skall se om schablonersättningen har täckt kostnaderna. Det är helt rätt. Tidigare år har man ju varit överens om att situationen inte varit sådan att det har funnits anledning att göra några större förändringar i schablonersättningen. Man tittade t.ex. förra året på detta för att se vad som hade hänt dem som kom hit 1991, då schablonersättningen infördes. Man var överens om att det då inte var möjligt att bedöma att det hade skett någonting av avgörande betydelse som innebar t.ex. att ersättningen väsentligt skulle höjas. I år, det visar fakta, är det fler än tidigare som inte har kommit ut i arbete och som inte kan försörja sig. Således har kostnaderna för socialhjälpsbidragen ökat. Därför får man det här extra konjunkturtillägget på 35 000 kr. Det är en ganska kraftig ökning av ersättningen. Här följs den regelmässiga hanteringen. Det är helt rätt att de 25 000 kr i stimulansbidrag som det skall fattas beslut om i dag mera direkt hänger ihop med mottagandet av bosnierna.

Herr talman! Jag är mycket oroad över att Sveriges regering och dess invandrarminister och tillika kulturminister fortsätter att driva en flyktingpolitik som saknar förankring hos en majoritet av medborgarna. Flyktingpolitik är svårt. Det medger jag gärna. Den måste utövas med stor känsla för opinionen i samhället. Nu saknar regeringens politik stöd bland flertalet medborgare. En invandrar och flyktingpolitik som inte är förankrad i samhället kan leda till allvarliga konflikter mellan olika medborgare. Vi har ju sett en utveckling som känns skrämmande och som oroar oss alla. Herr talman! Kostnaderna för vår invandrar och flyktingpolitik är enorma, och till stor del oredovisade. Det är därför viktigt att ett beslut i frågor som tas upp i detta betänkande följs av en konsekvensanalys. Precis som Maud Björnemalm framförde här måste vi få reda på vad beslutet innebär. Det är ju sådant som man vill ha reda på i en konsekvensanalys. Det går inte att kortsiktigt bedriva en flyktingpolitik -- det är vad många kommunalpolitiker också tycker. Människor med sunt förnuft undrar vem som på sikt skall försörja Sverige. Vi måste ju diskutera ekonomin i det här. Som det nu är kan vi ju inte fortsätta att ha det. Allt fler medborgare kommer hit och måste, precis som invandrarministern sade, försörjas av dem som arbetar. Följden blir att fler människor måste dela på den kaka som finns. Det finns helt enkelt inte jobb, som invandrarministern också sade. Vidare är skattebetalarna för få i förhållande till den politik som förs i Sverige. I Svenska Dagbladet av den 30 november konstateras det att det beträffande arbetskraften i Sverige under en treårsperiod har skett en minskning med 270 000 medborgare. Det innebär att dessa 270 000 personer varken har eller söker arbete. Men de måste ges försörjning. Den av regeringen föreslagna politiken riskerar nu att ytterligare öka försörjningsbördan för dem som arbetar. Flera kommuner har öppet deklarerat att de inte kan ta emot fler flyktingar och invandrare. Skälet är inte bostadsbrist utan ekonomin ute i kommunerna i kombination med en folkopinion som säger att det nu får vara nog. Nu har vi gjort vår del av vad vi orkar med, säger man. Övriga länder i Europa måste så att säga dela på flyktingströmmarna. Gjorda erfarenheter visar att vår invandrarminister inte har lyckats med de överläggningar som hon har haft ute i Europa. Därför är det väl nu lämpligt att frågan lyfts upp till statschefsnivå i Europa. Det gäller ju att alla tar sin del av de flyktingproblem som vi står inför. Vi i Europa har ju, som nämns i betänkandet, i stort sett mer än 4 miljoner flyktingar att ta hand om på kort sikt. Vi måste alltså dela ansvaret för de åtagandena. Det kan inte vara så att vissa länder skall ta den största bördan, utan bördan måste bäras och insatser måste göras solidariskt. Sverige och många av grannländerna har på sikt inga lediga jobb att erbjuda. Därför är det mycket konstigt att permanent uppehållstillstånd erbjuds. I fortsättningen återstår endast en bidrags och utbildningskarusell. Det är oansvarigt av regeringen att utöka denna ytterligare. Som ett exempel kan jag nämna att man i en OECD-rapport visar på den ojämna fördelningen bland Europas stater. Den resursgivning beträffande asylpolitiken som sker beror alltså på angelägenhetsgraden i ärendet hos ministrarna i ländernas regeringar. Vidare framgår det att hela 5 % av den svenska befolkningen är analfabeter. Som en jämförelse kan nämnas att 1 % av den tyska befolkningen är analfabeter. Det här är siffror som visar på allvaret i det hela. När vi har sådana siffror att redovisa vid internationella jämförelser tycker jag inte att vi har ett värdigt mottagande. Jag efterlyser en konsekvensanalys av hela det beslut som betänkandet omfattar. En sådan kommer att visa hur viktigt det är att flyktingarna får hjälp i sitt närområde. Det är bra att trähusleveranserna och andra hjälpinsatser har kommit i gång. Det är på sådant som vi skall koncentrera vår hjälp, men vi saknar ju pengar. Den svenska flyktingpolitiken får under inga omständigheter leda till att Sverige indirekt bidrar till att en etnisk rensning av vissa områden i f.d. Jugoslavien underlättas. Med en stor hjälpinsats i närområdet skall vi i stället ge klara signaler om att Sverige väntar sig en snar politisk lösning. Herr talman! Jag är övertygad om att Sverige genom att koncentrera sin insats till närområdet -- precis som utskottet säger -- sätter problemen i fokus.

Herr talman! Nydemokraterna har litet grand dubbla budskap. Här i kammaren låter de stundom litet förment humanitära och humanistiska. Ute på sina turnéer runt om i landet på somrarna låter de på ett helt annat sätt. Där spelar de på opinionen och människors oro och exploaterar den. De underblåser faktiskt främlingsfientlighet och talar nästan bara om kostnader, som om invandrare enbart är en belastning för det svenska samhället. Budskapet från Nydemokraterna är egentligen: Släpp inte in någon ytterligare i landet, och försök att bli av med så många som möjligt. Jag tror att vi från övriga partier måste göra klart för allmänheten att det finns en skillnad mellan Nydemokraternas sätt att bedriva flykting och invandrarpolitik och de andra partiernas politik. Vi kan visserligen ibland ha litet grand samma förslag och ståndpunkter, men det är ändå väldigt stor skillnad mellan oss. Ni har glömt humaniteten. Ni har bara realismen.
Herr talman! Gustaf von Essen säger här att vi i Ny demokrati har glömt humaniteten och bara arbetar med realismen. Jag tror att vi båda är eniga om att det skall vara en kombination av dessa. En kombination med verkligheten innebär att vi skall ta hänsyn till vad människorna ute i samhället anser -- vad våra svenska medborgare anser -- om den flykting och invandrarpolitik som förs. Det är sant att vi i Ny demokrati kanske inte har några bibelrader på vårt kontor. Men vi har däremot sett hur konsekvenserna är när exempelvis kosovoalbaner skickas hem i stora bussar. Först tas de emot och i stort sett tvångsförvaras, och sedan sänds de åter till sina hemtrakter. Det hade varit betydligt humanare att tala om för vederbörande vid gränsen när de sökte asyl vilken möjlighet de hade att få stanna här. Man har först lurat dem att sälja sitt hem därnere i f.d. Jugoslavien, ofta till serber. Sedan får de ta pengarna till att åka buss hit till gränsen eller till den polska hamnstaden Swinoujsie och där kastas av i ovisshet. De förlorar på grund av att det saknas en konsekvensanalys i politiken den möjlighet till uppehälle som de har haft. Det saknas en kombination. Man säger att man har hjärta och realism i blandning. Men vad har man? Vi ser ju resultatet när människor tvingas att åka tillbaka.
Herr talman!

Opinionsbildningen grundas då på felaktiga fakta. Därmed blir det en grogrund för främlingsfientlighet och allmän misstänksamhet. Det är detta ansvar som ni inte tar fullt ut, och det är det som är så sorgligt. Vi måste också vara realister, vi måste också ha en tydlig och klar flykting och invandringspolitik, men vi kan inte åka runt i landet och sprida dessa lögner, halvsanningar och myter som just gör att opinionen blir orolig och slår över till ökad främlingsfientlighet. Vi måste i stället försöka närma oss och försöka resonera realistiskt och lugnt hur vi skall ha det i framtiden. Det kan vi inte göra med er, såsom ni uppför er för närvarande.
Herr talman! Regeringen, de styrande har försökt att gömma den totala kostnaden för invandrarpolitiken. Man har försökt gömma den på så många ställen att det har varit omöjligt att få tag i den verkliga kostnaden. Det är därför Ny demokrati har begärt en utredning om den verkliga kostnaden. Vi har internt, mellan tummen och pekfingret, gjort uppskattningar av hur stor den totala kostnaden kan vara -- det har talats om 60 miljarder. Detta avser alltså den totala kostnaden, och det är inte så orealistiskt som det kanske låter. Det kommer ju nu en beräkning från en utredare, och vi får hoppas att den tar upp alla kringkostnader, inte bara en del av dem. Vi skall ha klart för oss att kostnaden för invandrarpolitiken inte bara är den som tas upp i statsbudgeten. Jag tror, Gustaf von Essen, att vi är överens om att de kostnaderna bör tas fram. Det tror jag också svenska folket vill ha reda på, i synnerhet i dag när en miljon människor, varav snart 300 000 är ungdomar, står utanför den ordinarie arbetsmarknaden och vill komma in på den.

Herr talman! Det den här propositionen och det här betänkandet handlar om är officiellt ett godkännande av en utökning av flyktingkvoten med 6 000 människor. Riksdagen skall också fatta beslut om ett stimulansbidrag på 25 000 kr och den kostnad som följer av det, nämligen nästan 1,8 Men egentligen handlar det här om något helt annat. Bakgrunden till alltihop är de permanenta uppehållstillstånden och det som har följt med dem. Jag anser att hela det här ärendet är mycket klantigt skött av regeringen i allmänhet och kulturministern i synnerhet. Nu valde kulturministern att lämna kammaren. Hon kanske anade att kritiken mot det här beslutet skulle blir hård när nydemokraterna tog till orda. Ärendet är klantigt skött på många sätt. Beslutet är över huvud taget inte förankrat. Vi har fått reda på att det kanske var litet förankrat, men det är inte förankrat hos svenska folket, det är inte förankrat hos riksdagen, och det är inte förankrat hos kommunerna. Jag skulle vara djupt orättvis om jag sade att det inte var förankrat någonstans. Vi fick nämligen av Birgit Friggebo reda på att det var förankrat i Folkpartiets partistyrelse. Där redovisade man förslaget. Där tog man reda på om man kunde gå vidare på det här sättet. Men man ansåg inte att det var viktigt att ta reda på någon ytterligare information i denna fråga innan man fattade beslutet. Vi har från Ny demokratis sida påtalat detta genom en anmälan till konstitutionsutskottet. Jag förstår mycket väl att Birgit Friggebo värjer sig mot detta. Hon har från första stund envetet hävdat att det här är ett förvaltningsbeslut och att det är precis sådana beslut som regeringen skall fatta. Vi anser -- precis som flera talare i debatten i dag har påpekat -- att man skall höra riksdagen i en sådan här fråga, som är av så stor ekonomisk och framtida betydelse. Vad det gäller är alltså att 42 000 bosnier, genom de beslut som regeringen har fattat, har fått eller kommer att få permanent uppehållstillstånd. Regeringen har fattat ett antal typfallsbeslut, och med stöd av det har man valt att gå fram på det här sättet. Det är märkligt att Sverige gör på det här sättet, att vi väljer att gå fram med permanenta uppehållstillstånd, när vi är det land som egentligen i förhållande till vår folkmängd har tagit emot mest människor från Jugoslavienområdet. Utöver att vi i vårt land har tagit emot så mycket människor väljer man sedan att ytterligare utöka en särskild kvot -- flyktingkvoten skall utökas. Vad är då bakgrunden till det? Jo, bakgrunden till att vi skall införa en extrakvot är tydligen rädslan för kritik för införandet av viseringstvång. Visum krävs ju numera från hela Jugoslavienområdet med undantag för människor som kommer från Kroatien och Slovenien. Det är inte allmänt känt att det är på det sättet, men så är det. Från Kroatien och Slovenien kan man fortfarande komma utan att det krävs visum. Man ville tydligen från regeringens sida balansera detta visumkrav med en ökad kvoterad invandring, och man valde då att låta ytterligare 5 500 människor från det här området komma till Sverige. Det som ligger bakom det här förslaget kan ju knappast vara humanitära skäl. I den tidigare debatten har de humanitära skälen tagits upp, men om de humanitära skälen vore det viktiga skulle man snarare föreslå att ekonomisk hjälp ges till FN:s flyktingkommissarie för insatser i närområdet, eftersom det är en åtgärd som medför mångdubbel effekt för den kapitalinsats som görs. Att hjälpa ytterligare 5 500 människor, utöver de 42 000 och utöver den anhöriginvandring som det kan bli fråga om, är mycket märkligt. I stället för att låta dessa människor komma hit kunde man hjälpa mångdubbelt fler i närområdet. En fråga som man osökt ställer sig är på vilket sätt urvalet skall ske. Vilka skall plocka ut dem som skall få komma till Sverige? Vi ser ju vilka svårigheter UNHCR, dvs. flyktingkommissarien, har att över huvud taget klara ut det här. Jag tror att det var Maud Björnemalm som tidigare nämnde att litet över 400 personer hittills har tagits ut. Kvoten har alltså nu utökats till ungefär 7 800, och den gäller från den 1 juli 1993 till den 30 juni 1994. Sedan föreslås också ett stimulansbidrag till kommunerna. Eftersom förslaget var så dåligt underbyggt var man nämligen tvungen att se till att kommunerna mer eller mindre mutas att ta emot ytterligare människor, och då väljer man 25 000 kr, som man tror att kommunerna skall bli nöjda med. Vi har nu sett att kommunerna inte alls blir nöjda med ett sådant belopp. Utbetalningen om 25 000 kr skall dessutom kanske naggas litet i kanten. Det är nämligen meningen att de 25 000 kr skall användas även till att balansera s.k. sekundärutflyttning från vissa kommuner till storstäderna. Alla kommuner kommer alltså inte att få 25 000 kr. Dessutom svarade Birgit Friggebo egentligen inte på de frågor som ställdes. Hur skall man uppfatta det som sägs om en kraftigt ökad flyktingmottagning? Vilka kommuner är det som kommer i fråga? Hur kraftigt skall mottagningen öka för att kommunen över huvud taget skall få stimulansbidraget? Det vet man inte. Det som egentligen är konstigast är att man i Sverige och Danmark inte väljer att ta gemensamma tag. I Danmark går man in för repatriering och ser till att flyktingarna inte integreras i Danmark. Man ser på bästa möjliga sätt till att de får lära sig det bosniska språket och att de kommer in i den kulturen, så att de alltså snabbt kan återvända. Här i Sverige väljer vi däremot en integrering. Jag vill slutligen, nu när tiden börjar ta slut, yrka bifall till våra reservationer 1, 2 och 3 och avslag på utskottets hemställan.
Herr talman! Det jag skall säga är nog inte så mycket en replik på Lars Moquists anförande. Jag förstod att han var antecknad som nummer ett eller två på talarlistan. Om han hade talat då hade han kunnat debattera med kulturministern direkt. Nu är hon ju inte längre kvar här i kammaren. Mycket av Lars Moquists anförande var riktat direkt mot regeringen och mininstern, men det gick ju nu inte att debattera som det var menat från början. Vi har ju redan yrkat avslag på nydemokraternas reservationer och yrkat bifall till utskottets hemställan. Det kvarstår givetvis. Därmed tänker jag inte debattera vidare på den här punkten.
Herr talman! Gustaf von Essen begärde tydligen ordet bara för att tala om vad Birgit Friggebo hade för skäl för att lämna kammaren. Jag skall nu passa på att ta upp något som Gustaf von Essen sade tidigare och som är definitivt felaktigt. Han påstod att jag i den här kammaren eller i något annat sammanhang skulle ha påstått att flyktingmottagandet eller invandringen skulle ha kostat ett visst antal miljarder. Jag vet själv vad jag har sagt här i kammaren, och det Gustaf von Essen säger stämmer inte. Jag har hela tiden hävdat de officiella uppgifterna, nämligen att kostnaden för flyktingmottagandet under förra året var 11,8 miljarder, till vilket kom 3,4 miljarder som vi fattade ett extrabeslut om, dvs. sammanlagt 15,2 miljarder. Till det kommer alla andra kostnader -- för utländska medborgare, för förstagenerationsinvandrare och för andragenerationsinvandrare, om man nu begränsar begreppet till att gälla dessa. Det är fråga om socialbidragskostnader, sjukvård, tandvård, rättsväsende, skola och mycket annat. I den här kammaren är det viktigt att komma med korrekta uppgifter. Det är möjligt att andra har uttalat de siffror som Gustaf von Essen nämner, men försök inte att lägga de siffrorna i munnen på mig. De siffror som Gustaf von Essen påstår att jag har nämnt har jag aldrig yttrat. Jag har hela tiden hävdat att vi måste få reda på vilka de verkliga kostnaderna är. Även Claus Zaar har här frågat efter dessa kostnader. Vilka är kostnaderna? Vi vet vilka de officiella kostnaderna för själva flyktingmottagandet är, men vilka är samhällets totala kostnader för första och andragenerationsinvandrare och utländska medborgare? Vi har över huvud taget väldigt litet statistik annat än för utländska medborgare. Vi har förmodligen svårigheter att ta fram statistik för första och andragenerationsinvandrare, men vi har sådan statistik för utländska medborgare. De här uppgifterna lär läggas fram inom kort av utredningar inom den flyktingpolitiska kommittén, där både Gustaf von Essen och jag sitter med. Så småningom lär vi alltså få en redovisning av det hela.
Herr talman! Lars Moquist är inte ensam i sitt parti, det skall jag villigt erkänna. Det finns andra i partiet som också sprider s.k. fakta runt om i badorterna i Sverige på somrarna. Vad som där sägs kan förnekas här i riksdagen, eftersom just Lars Moquist inte har sagt det. Men det kanske finns andra som har sagt det. Det är ett gammalt och bra knep att påstå en viss sak, exempelvis att invandringen kostar 60--80 miljarder kronor, och när man inte kan verifiera det, säger man att det är regeringens uppgift att tala om hur mycket det kostar. Man säger alltså: Vi tror att det kostar så här mycket, men eftersom vi inte kan bevisa det, är det regeringen som skall bevisa vad det verkligen kostar. Den typen av argumentation är eländig. Många människor i det här landet tror nämligen nu att invandringen kostar 60--80 miljarder kronor, eftersom ni som ett s.k. ansvarigt riksdagsparti har varit ute och spritt dessa siffror i Lysekil och på andra platser runt om i landet. Det är det som jag tycker är så bedrövligt och beklämmande att se. Det är nämligen väldigt svårt att tvätta bort just sådana felaktiga uppgifter, medan det är väldigt lätt att gå ut med dem. Ni exploaterar helt enkelt folks oro på den här punkten.
Herr talman! Det var i varje fall intressant att höra att Gustaf von Essen backar från sitt påstående att jag skulle ha uttalat de där siffrorna. Visst har även företrädare för Ny demokrati nämnt siffror som har förekommit i pressen. Den siffra som Gustaf von Essen nämner, dvs. 60 miljarder kronor, publicerades först i tidningen iDag av en samhällsdebattör. Det var ingen nydemokrat i ledande befattning som angav den siffran. Siffran 60 miljarder nämndes i tidningen Idag. Jag har både i den här kammaren och i andra sammanhang sagt att det är långt från säkert att det är den siffran som gäller. Vi får se -- låt oss ta reda på den sanna siffran. Vi får så småningom reda på den. När den här frågan diskuteras i den flyktingpolitiska kommittén sägs det ofta att man vill ta fram nettoinkomsten för invandringen och invandrarna. Vi har sagt: Redovisa både kostnad och intäkter. Jag menar: Man tar ju inte fram nettoeffekten av pensioner, barnbidrag och annat. I den här kammaren vet vi egentligen hur mycket olika verksamheter kostar budgetmässigt, att sedan pengarna används till konsumtion, till skatt, till moms, till att få företag att leva vidare och mycket annat är en annan sak. Jag tror att både kostnadssidan och intäktssidan av den här frågan kommer att belysas av den Lundagrupp som nu har fått det här uppdraget av den invandrar och flyktingpolitiska kommittén.

Herr talman! Lars Moquist inledde sitt anförande med att säga att bakgrunden till de problem som vi har är de permanenta uppehållstillstånden. Herr talman! Ledamöter av Sveriges riksdag! Bakgrunden till problemen är att två timmars flygresa härifrån pågår ett av de värsta krig som Europa har sett. Bakgrunden är att det två timmars flygresa härifrån finns koncentrationsläger där barn, kvinnor och åldringar systematiskt förnedras, mördas och skändas. Bakgrunden är alltså mycket djupare och svårare än vad Lars Moquist säger. Den ställer krav på en sådan solidaritet som vi här i Sverige kanske aldrig behövt möta förut. Det finns ett folkligt motstånd mot invandrare, flyktingar och flyktingpolitik. Det finns det. Men huvuddelen av detta folkliga motstånd är egentligen djupt mänskligt och svårt. Det kräver oerhört mycket av diskussion, människors ökade delaktighet och agitation för solidaritet och sammanhållning. De folkliga motståndarna -- då talar jag inte om de rasistiska bastarderna, herr talman -- är däremot inte intresserade eller lyhörda för den slags propaganda som Ny demokrati har ägnat sig åt i sommar. Jag tycker att det vore på sin plats att Ny demokratis ledamöter i riksdagen tog tillfället i akt och bad såväl det svenska folket som de flyktingar som har tvingats hit av krig och annat elände om ursäkt för den rashets som har pågått på torgmötena i sommar. De uttalanden som har gjorts där står i otäckhet intet efter det som drabbar andra förföljda grupper i andra delar av världen. Det folkliga motståndet, som Ny demokrati har försökt att exploatera, har till svenska folkets heder lett till att partiet har tappat procent efter procent i SIFO-mätningarna i sommar. Det är en smula övermaga av Claus Zaar att på något vis säga sig vara i kontakt med folkopinionen när man har SIFO-siffror på 5--6 %. Det hedrar det svenska folket. Vår flyktingpolitik och hur det ser ut i världen påverkas inte av hur det ser ut med arbete i Sverige. Vår solidaritet kommer att ställas på oerhörda prov. Jag ser betänkandet från socialförsäkringsutskottet som ett exempel på ett försök till nationell samling kring en av de svåraste frågor som vi har att hantera i dag. Jag skulle önska att vi här i Sveriges riksdag kunde åstadkomma liknande nationella samlingar även på andra områden, t.ex. kring arbetslösheten och det ekonomiska underskottet. Då skulle vi på allvar kunna göra något åt Sveriges problem. Ny demokrati är i dessa frågor ett groteskt ytterkantsparti som försöker exploatera det djupt mänskliga folkliga motstånd och den förundran som finns inför vad som händer i Sverige i dag. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ta fasta på något som kulturminister Friggebo sade i sitt anförande, nämligen försöket att alltmer engagera frivilliga rörelser, enskilda medborgare och organisationer i flyktingmottagandet. Visst finns det skäl till mycket kritik över hur vi tidigare har skött flyktingmottagandet. Särskilt nu när så pass många människor kommer hit måste vi finna vägar där svenska medborgare kan känna större delaktighet. Vi måste finna vägar till ett flyktingmottagande likt det som den judiska församlingen organiserar här i Stockholm, för att bara ta ett exempel. Där tar man hand om sina egna på ett alldeles förträffligt sätt som ingen flyktingförläggning organiserad av Invandrarverket kan klara vad gäller kvalitet, innehåll, delaktighet, närhet och värme. Det är en väg som jag tror att vi skall slå in på.

Herr talman! Widar Andersson vill påskina att vi sprider information som saknar underlag. Vi är en opinionsgrupp som framför våra synpunkter. Vi fick på halsen av honom när det gäller SIFO Då vill jag också tala om SIFO-undersökningarna när det gäller svenskarnas inställning till invandringen. Hela 73 % av alla svenska ungdomar under 30 år ville förändra invandrarpolitiken. 62 % ansåg att den var till nackdel för Sverige. Jag tycker att dessa siffror visar att det finns en skiljelinje mellan vad medborgare ute i samhället tycker och vad som sker i denna kammare, vilka beslut som fattas här, när det gäller invandrar och flyktingpolitiken. Det sades att det behövs frivilliga rörelser för att hjälpa till. Det är just vad vi har talat om. Det finns i dag en mängd möjligheter att använda. Vi har t.ex. föreslagit att de som får bidrag i någon form skall kunna göra något samhällsnyttigt tillbaks. Vi kan ge de frivilliga organisationerna stöd. Det har inte skett förut. Man har tidigare arbetat med ett mottagande som har varit uppbyggt kring ett invandrarverk som till slut förlorade kontrollen över sin ekonomi, vilket alla dessa förläggningsavtal har visat. Vi måste vara ärliga och tala om att vi verkligen har misskött invandrar och flyktingpolitiken i Sverige under ett flertal år, även när Socialdemokraterna bedrev den.
Herr talman! Jag tror att det är så, vilket ledande företrädare för Claus Zaars parti inser, att många av de väljare som förde er hit till riksdagen såg en del positiva drag i ert parti. Det fanns positiva drag i den fria hållningen till det ni betraktade som det politiska etablissemanget. Ni ville fylla upp ett hål i klyftan mellan väljare och valda. En stor del av dessa väljare har nu lämnat Ny demokrati, herr talman. Det beror bl.a. på den groteska agitationen mot invandrare, flyktingar och andra människor som har det svårt. Det har gjorts många undersökningar av svenska medborgares inställning till flyktingar och invandrare. Även om resultatet av bl.a. Charles Westins undersökning, som presenterades nyss, inte gav ett så negativt utfall som Claus Zaar sade, är det naturligtvis så att många av oss är tveksamma till invandring och flyktingar. Men vi måste ha en attityd till detta faktum. Från mig kan Claus Zaar få ett klart svar. När jag möter människor -- ungdomar, gamla, människor i min egen ålder, vänner, obekanta -- som hävdar att vi inte skall ta emot flyktingar, att det är ett stort problem och att det t.o.m. är till skada för Sverige, säger jag: Ni har fel. Det är fel. Som politiker har vi dagligen att ta ställning till och inta en hållning till de problem som finns i samhällslivet. Jag för min del ser en särskild plikt i att stå upp för utsatta, förföljda och andra människor som inte av egen kraft kan klara sig. Jag tror att det är en känsla som jag delar med de allra flesta ledamöter i Sveriges riksdag. Så ser jag på mitt politiska uppdrag.
Herr talman! Widar Andersson säger här att det är fel när man från medborgares sida ifrågasätter flyktingpolitiken. Tidigare i dag har han sagt att han vill framföra kritik mot det mottagande som har skett. Det måste finnas någon rim och reson i detta. Om man har kritik att framföra, måste man kunna gå i debatt om det, och lyssna. I Ny demokrati lyssnar vi på medborgarna. Vi vill också ha reda på vad de tycker är fel. Det är det som har gjort att vi har en känsla för var opinionen ligger när det gäller invandringspolitiken.
Herr talman! En kritisk debatt om alla områden och företeelser i det svenska samhället är oerhört mycket värd, och självfallet också kring flyktingoch invandringspolitiken. Men Claus Zaar sade att 60 % av ungdomarna under 30 år ansåg att Sverige tar skada av flyktingar och invandrare, enligt en undersökning han hänvisade till. Då sade jag att om jag möter sådana påståenden, säger jag, rak i ryggen: Ni har fel. Flyktingar och invandrare är icke till någon skada för Sverige. Jag bryr mig inte om opinioner eller att det är nomineringstid för riksdagsval, det får vara vad det vill. Det är en himmelsvid skillnad mellan min hållning och Claus Zaars. Han drar sig inte för att exploatera denna oro och den sunda kritik som kan finnas på många håll i samhället. Det är skillnaden, Claus Zaar. Jag beklagar att ledamoten Zaar inte kan se den skillnaden mellan en sund och vettig kritik och en prövning av alla politikområden och å andra sidan den hämningslösa agitation mot människor som flyr från krig, våldtäkter, elände och mord, som ni ägnar er åt.

Herr talman! Widar Andersson tog upp bakgrunden till denna konflikt, FN osv. Vi kanske får föra en debatt om det i ett annat sammanhang. Jag håller med Widar Andersson att det naturligtvis är befängt att FN har lämnat sitt erkännande av Bosnien, tagit upp landet bland sina medlemmar och sedan inte på något sätt kan stå upp och försvara dess gränser, och det som sker i landet fortsätter att ske. Det får vi ta i ett annat sammanhang. Widar Andersson tycker att vi skall be invandrarna om ursäkt. Jag vet inte vilka fler grupper det var vi skulle be om ursäkt. Jag anser att vi inte alls behöver be dessa grupper om ursäkt. Vi har inte vänt oss mot invandrare här i landet. Vi har vänt oss emot den flyktingpolitik som bedrivs. Det finns fog för att ändra den flyktingpolitiken, det inser också Widar Andersson. Ni är ju också inne på att man måste få till stånd förändringar i flyktingpolitiken. Vi har inte minst tagit upp repatrieringsspåret. Det är företrädare även för Widar Anderssons parti som säger att man också måste se till att man har ett vettigt program för att människor skall beredas möjlighet att återvända till sitt hemland och göra en insats där. Widar Andersson kommer in på SIFO-siffror. Det är självklart att vi inte kan mäta oss med Widar Anderssons parti beträffande SIFO-siffror. Han säger att vi börjar tappa så bedrövligt och att det är rätt åt oss och mycket annat. Men vi har ändå inte tappat så förfärligt mycket. Om jag kommer ihåg rätt har vi tappat ungefär 1,5 % jämfört med när det var val hösten 1991. Jag kan inte översätta det så snabbt, men det kanske kan röra sig om 5 000 människor. Visst kanske vi har tappat en och annan person som tycker att vår flyktingpolitik är felaktig. Men det tycker de säkert om många partiers flyktingpolitik. Widar Andersson tar upp folkrörelseengagemanget. Jag var för ett tag sedan i Danmark och tittade på hur flyktingförläggningarna sköts där. Där är Röda korset involverat. Jag tycker att Widar Andersson skulle åka över till Danmark och titta på hur det går till. Varför gör vi inte som i Danmark? Där ser man först och främst till att människor skall komma tillbaka. Man ger dem tillfälligt uppehållstillstånd i sex månader, som man sedan förlänger i två års tid. Man ser till att inte integrera dem i det danska samhället utan man förbereder dem för att de skall komma tillbaka. Man ser till att de kan bibehålla sin status vad beträffar skola och mycket annat. Är det inte viktigt att man ser till att människorna får den chansen, att de kommer tillbaka? I Danmark ser man också till att de hus som flyktingarna bor i sedan förses med hjul. Det låter kanske befängt, men det är faktiskt så. De baracker som finns i de landsbyar som man bygger upp på många håll, sätter man på hjul och ser till att människorna har något slags infrastruktur när de kommer tillbaka till Bosnien, så att de inte bara kastas ut på ett gärde där. Det skulle naturligtvis vara helt felaktigt. När nu Widar Andersson tycker så bra om folkrörelsemodeller, varför inte titta på hur Danmark gör och se till att Sverige följer i samma spår. Varför skall vi gå på tvärs mot hela Europa, mot alla andra, och bevilja permanenta uppehållstillstånd och se till att människor integreras så snabbt som möjligt i Sverige, när vi i stället borde göra tvärtom? Vi borde främja deras möjlighet att komma tillbaka så fort som möjligt.
Herr talman! Såväl min partikollega Maud Moderaterna har redan framfört kritik mot hur beslutet om permanenta uppehållstillstånd fattades av regeringen i somras. I den kritiken instämmer jag.

Vad har det med flyktingpolitiken och kritik mot densamma att göra, att torgföra yttranden om muslimerna och deras ritualmord, yttranden om att det i Sverige inte skall byggas några moskéer? Vad har detta att göra med en sansad och vettig kritik av svensk flykting och invandrarpolitik? Inte ett dugg. Lars Moquist försöker, likt Ny demokrati i övrigt, sitta på två stolar på samma gång. Han försöker stå för en sansad och vettig kritik här i kammaren, inlindad, men i alla andra offentliga, utåtriktade sammanhang driva en agitation mot människor som har det svårt och eländigt, särskilt flyktingar och invandrare. Det är det jag begär att Lars Moquist skall be om ursäkt för. Han skall be svenska folket om ursäkt, därför att partiet trodde att svenska folket var så urbota dumt att det skulle sälla sig till ett parti som spred sådana yttranden offentligt. Han skall också be flyktingar och invandrare om ursäkt. Det är allomvittnat att många flyktingar och invandrare i sommar har haft det extra svårt beroende på er agitation. Så är det, Lars Moquist. Lars Moquist kan tycka illa om det, men så är det.
Herr talman! Widar Andersson kör vidare på samma spår med ursäkter och mycket annat. Widar Andersson skall bara komma ihåg att den som fällde detta yttrande gentemot muslimer har bett om ursäkt. Dessutom sades det i ett sammanhang där det kanske har vinklats på ett felaktigt sätt. Vivianne Franzén har bett om ursäkt för yttrandet och sagt att hon beklagar att hon fällde det. Jag tycker inte att det är så märkligt egentligen, om man ser vad andra företrädare för etablerade partier yttrar. Vi i Ny demokrati har sysslat med politik i två år. Det är inte så konstigt att det kan göras ett eller annat uttalande som inte är korrekt när invandrarministern, som tidigare varit bostadsminister och som sysslat med politik i 20 eller 30 år, kan yttra det hon yttrade för något år sedan beträffande kosovoalbanerna. Jag behöver inte upprepa Birgit Friggebos korkade uttalande. Hon tog så småningom tillbaka det. Det är inte så konstigt att vi i Ny demokrati kan fälla ett uttalande som inte är korrekt när en regeringsföreträdare som har sysslat med politik i 25--30 år kan yttra något sådant beträffande kosovoalbanerna. Det är inte så konstigt att en av Ny demokratis företrädare, som sysslat med politik i två års tid, fäller ett uttalande som sedan journalister plockar ur sitt sammanhang och får att låta väldigt illa. Jag beklagar, precis som Vivanne Franzén, att uttalandet fälldes.
Herr talman! Jag anser att det finns en stor skillnad mellan Birgit Friggebos uttalande om kosovoalbanerna och ledamoten Franzéns -- hon är nämligen ledamot av Sveriges riksdag för närvarande -- yttrande om muslimerna. På Ny demokratis möten och alltmer i hela Ny demokratis politik är hetsen mot flyktingar och invandrare snart nog den enda kvarvarande bärande pelaren. Det är det som gör Vivianne Franzéns och andra ledamöters och aktiva nydemokraters uttalanden så allvarliga. Ni måste kunna stå till svars för dessa överlöpningar. Jag vill hävda att de ingår i partiets politik. Herr talman! Jag vill avslutningsvis kommentera Lars Moquists exercerande om kostnaden för flyktingmottagandet. Självfallet kostar det pengar. Jag är av den uppfattningen att Sverige likt andra rika länder i denna del av världen tillhör världens absoluta överklass. Vi har ett extra stort krav på oss att ställa upp. Vi borde kanske ställa upp ännu mer än vad vi gör i dag, både i Sverige och i andra länder. Vad kostar ett mobbat barn? Vad kostar en människa som har arbetat i 20 år och som slås ut i arbetslöshet? Vad kostar det i pengar och i förlorat självförtroende, kraschade familjerelationer, psykiska problem, minskad delaktighet i samhället och annat elände? Vad kostar ett slaget barn? Vad kostar den kamrat till mig som kommer från ett serbiskt koncentrationsläger? Vad är vi beredda att betala för honom? I koncentrationslägret har armarna på hans två söner huggits av framför hans ögon, och därefter har man avrättat sönerna. Hans fru har våldtagits framför ögonen på honom och därefter slagits och pinats. Vad kostar det? Är det 25 000? Är det 50 000? Vi kan inte bara exercera i kronor och ören. Det handlar om en övning i solidaritet, i sammanhållning och i mänsklighet.

Herr talman! Först skulle jag vilja instämma i Jag tycker att det är litet synd om Lars Moquist. Stackars Lars Moquist! Han är nu på reträtt, för att inte säga vild flykt, bort från de påståenden och uttalanden som Ny demokrati åkte omkring mellan landets torg och mötesplatser och presenterade förra sommaren. Nu säger han att det är olyckliga uttalanden, som man har bett om ursäkt för och tagit tillbaka, och att de kommer från orutinerade företrädare som har halkat snett. Men det är inte en företrädare för Ny demokrati som har spritt dessa uppgifter under lång tid, Lars Moquist, utan många! I den ena kommunen efter den andra skriver nydemokrater insändare och artiklar där de påståenden som förekom på torgmötena upprepas. Dessa påståenden görs fortfarande. Är det inte dags att ställa sig upp här i kammaren och uppmana alla nydemokrater i hela Sverige att sluta upp med att sprida dessa felaktigheter, Lars Moquist? Det är dags att göra upp i partiet och rensa upp i den smörja som ni har börjat sprida. Även om jag principiellt håller med Widar Andersson om att man inte skall exercera i kronor och ören vill jag ändå kommentera frågan om kostnaderna. Lars Moquist har nu tagit avstånd ifrån påståendet att flyktingmottagandet kostar 50-- 60 miljarder kronor. Han säger i dagens debatt att man i Ny demokrati aldrig har påstått att det var så. Uppgiften har funnits i debattartiklar och i olika pamfletter som har presenterats. Likväl säger Lars Moquist att han aldrig har sagt så och att han inte står för de uppgifterna. Bara några minuter tidigare sade ju Claus Zaar att flyktingmottagandet kostar 60 miljarder. Varsågod att ta avstånd från Claus Zaars påstående om att det kostar 60 miljarder, Lars Moquist! Här finns ett tillfälle att kliva tillbaka från de felaktiga påståendena. Herr talman! Jag förstår att Moquist har problem. I den utredning som vi båda, tillsammans med flera ledamöter här i kammaren, ingår i upptäckte Lars Moquist att verkligheten korrigerar Ny demokrati på den ena punkten efter den andra. När vi började diskutera de samhällsekonomiska kostnaderna för flykting och invandrarpolitiken fick Lars Moquist klart för sig att de summor som Ny demokrati har presenterat i andra sammanhang inte stämmer. Av den anledningen måste partiet nu hitta en snygg reträtt. Gör det då snabbt, så att svenska folket får klart för sig att ni i Ny demokrati har spritt felaktiga uppgifter! Jag vill också kommentera diskussionen om tillfälliga uppehållstillstånd. Lars Moquist har varit i Danmark och blivit väldigt förtjust i den danska modellen. Han tror att den är lösningen på alla problem. Frågan är bara vad danskarna skall göra om konflikten i Bosnien inte upphör. Låt oss säga att den pågår i ungefär ett halvår eller ett år till. Då har den danska lagens giltighetstid gått ut. Vad gör då danskarna? Danskarna har sagt att flyktingarna inte skall integreras. Man räknar med att de skall kunna återvända. Vi den tidpunkten måste danskarna starta det integrationsprogram som vi i Sverige har satt i gång nu. Man har från svensk respektive dansk sida gjort bedömningar av hur troligt det är att konflikten kommer att få ett snabbt slut. Den svenska regeringen gjorde bedömningen att det inte är sannolikt att konflikten kommer att ta slut speciellt snabbt. Det var därför man valde att utfärda permanenta uppehållstillstånd. Om man gör det kan man ju sätta i gång integrationsapparaten. Det hindrar inte på något sätt någon person att återvända till Bosnien den dag det är fred där. Det är viktigt att komma ihåg att ett permanent uppehållstillstånd inte på något sätt förhindrar återvändandet, Lars Moquist. Men det ökar möjligheterna för flyktingarna att klara sig i det svenska samhället under den tid de är här. Jag tycker att Lars Moquist skall fundera igenom detta. Det är inte mer än drygt ett och ett halvt år sedan som ni i Ny demokrati i anförande efter anförande sade att det viktigaste i flyktingpolitiken var integration, dvs. att flyktingarna så snabbt som möjligt skulle in i det svenska samhället. Det var den politik ni drev för ett och ett halvt år sedan. Nu är det plötsligt efter Danmarksbesöket tydligen den omvända politiken som gäller. Flyktingarna skall ha så litet kontakt med det svenska samhället som möjligt och så snabbt som möjligt åka tillbaka till hemlandet. Så kommer det inte att fungera i praktiken. Jag tror inte att Lars Moquist i dag kan ställa sig upp i kammaren och säga när förhållandena i Bosnien kommer att vara sådana att vi kan återsända människor. Om han kan förutsäga slutet på konflikten har han tillgång till en kristallkula som ingen annan i denna kammare har tillgång till. Det är detta resonemang som ligger bakom valet mellan permanent respektive tillfälligt uppehållstillstånd.
Herr talman! Rune Backlund tar upp frågan om integration och dansk och svensk modell. Det är helt enkelt så, Rune Backlund, att vi i Ny demokrati hela tiden har sagt att det skall ske en repatriering. Repatriering är huvudspåret. Vi vill alltså samordna integration med repatriering. Vi menar att man från början måste se till så att flyktingarna förbereds på ett återvändande. Om detta efter lång tid inte visar sig hållbart startar man en integrationsprocess. Det är skillnaden. Man får nästan uppfattningen att Rune Backlund hoppas att konflikten inte skall ta slut. Det skulle legitimera den svenska regeringens beslut om permanenta uppehållstillstånd. Detta är helt befängt. Det fanns ingen anledning att ta till permanenta uppehållstillstånd. Rune Backlund menar att man ändå måste ta ställning till frågan när två år har gått. Okej -- då tar man ställning till frågan då. Men det fanns igen anledning att redan sommaren 1993 besluta om permanenta uppehållstillstånd för dessa bosnier. Vi kunde ha följt den danska modellen. Det hade dessutom inneburit att vi hade fått en helt annan respons hos befolkningen. Jag inser naturligtvis precis som Rune Backlund att man kan åka tillbaka även om man har fått ett permanent uppehållstillstånd. Jag kan ju åka till Bosnien även om jag är svensk medborgare. Självfallet kan jag det! Den modell vi har i Sverige utgör en signal till dessa människor att stanna i Sverige. I Danmark ger man precis motsatt signal. Man signalerar till flyktingarna att de skall åka hem och inte stanna i Danmark. Det är en helt annorlunda signalpolitik. Jag kan tala om för Rune Backlund att vi inte det minsta har bytt uppfattning i denna fråga. Vi har hela tiden sagt att detta är det spår som vi följer. Så småningom kommer man naturligtvis fram till ett ställningstagande till hur länge flyktingarna skall vara kvar här. Man har i många andra länder uppfattningen att flyktingen inte skall få medborgarskap förrän efter tio år i landet. Jag tror att man i vissa länder t.o.m. kräver en längre tid. Men det är en annan del av problematiken. Anledningen till att vi har valt repatrieringsmodellen är att vi vill att Sverige bara skall ta emot konventionsflyktingar. Det är människor som i sina länder har kämpat för mänskliga rättigheter, för en annorlunda ekonomisk politik, för marknadsanpassning av ekonomin och mycket annat. Vi anser att dessa människor mycket gärna vill komma tillbaka till det samhälle som de har tvingats lämna. Man skall därför i möjligaste mån föra en repatrieringspolitik, en återvändandepolitik, som dessa människor uppfattar som positiv och som gagnar dem. Att unga, begåvade och duktiga människor flyr innebär för vissa länder en dränering på förmågor. Det är inte de allra fattigaste som flyr. Många tycks tro att flyktingarna är sådana som de svältande eller döende människor som man kan se på TV. Det är inte de människorna som kommer hit, utan välutbildade personer. De borde få en chans att komma tillbaka till sitt gamla hemland.
Herr talman! Lars Moquist avstod nogsamt från att ta avstånd från Claus Zaars uppgift om 60 miljarder kronor. Men det återstår ju en replikomgång. Vad gäller förhållandet mellan permanent och tillfälligt uppehållstillstånd skall man komma ihåg en viktig sak, Lars Moquist. När regeringen gjorde sitt ställningstagande sommaren 1994 var bedömningen den -- och är det uppenbarligen fortfarande i de allra flesta europeiska länder -- att man inte ser något snart slut på konflikten. Jag önskar inte att den skulle förlängas. Jag skulle önska att det vore fred i morgon, och jag tror inte att någon har någon annan uppfattning på den punkten. Men verkligheten talar ett motsatt språk, och det var det som fällde avgörandet när regeringen gjorde sitt ställningstagande. Om man väljer ''den permanenta vägen'' kunde man sätta in fler åtgärder inriktade på möjligheterna för flyktingarna att leva och fungera i det svenska samhället. Det är det problem som uppstår för danskarna nu. Om läget förblir oförändrat ytterligare ett halvår eller ett år, kommer danskarna att hamna i exakt samma situation som den vi har nu. Då tvingas Danmark ta ställning till precis samma åtgärder som den svenska regeringen nu har tagit ställning till. Men under tiden har man hållit flyktingarna isolerade från det danska samhället. I det läget skall även de danska bosnierna integreras i det danska samhället. Också där måste man diskutera en inplacering av dem i kommuner och sätta in hela den mottagningsapparat som vi nu har upprättat på den svenska sidan. Detta är egentligen bara ett sätt att skjuta problemen framför sig. Det är viktigt att komma ihåg att det som vi nu gör -- det framhålls i utskottsbetänkandet och har även understrukits av regeringen -- i form av nätverksoperationer osv. är att försöka hålla samman gruppen. Vi skall skapa förutsättningar för att bygga upp och stärka gruppen, om det skulle uppstå en situation där det är möjligt för dem att återvända. De skall då ha med sig kunskaper och erfarenheter från Sverige. De inslag i de danska förläggningarna som nu prisas så högt ingår också i det svenska integrationsarbetet, men det har Lars Även hos oss skall man bygga upp nätverk och skapa kontakter med vårt samhälle, sådant som skall bidra till att flyktingarna kan återvända, förhoppningsvis så snart som möjligt. Men vi ser inget slut på konflikten. I varje fall gör inte jag det. I det läget tycker jag att det är riktigare att dessa människor får en start i det svenska samhället nu än att de först skall vänta kanske ett år innan de får börja leva ett relativt normalt liv.
Herr talman! Rune Backlund tar upp det som fällde avgörandet när regeringen tog beslutet om permanenta uppehållstillstånd. Jag vidhåller att hela beslutet var kolossalt klantigt skött av alla de partier som ingår i regeringen. Man såg inte till att få en förankring för det hos svenska folket. Det hade varit bra att få det. I Danmark fick man en sådan förankring. Regeringen fick inte heller någon förankring i riksdagen eller i kommunerna. Därför blev det som det blev, Rune Backlund. Rune Backlund säger att jag kanske har glömt bort det svenska integrationsprogrammet. Nej, jag minns mycket väl när vi tog integrationsbeslutet på vårkanten 1992. Men i det programmet redovisas något annat än det som jag har talat om här i kammaren, en politik för återvändande och repatriering. något som i viss mån även Hans Göran Franck har tagit upp i olika sammanhang. Rune Backlund tycks inte ha läst integrationsprogrammet, eftersom han tror att det innehåller mycket av repatrieringsfrågor. Det gäller i stort sett en integration för att flyktingarna skall smälta in i det svenska samhället. Jag uppfattade inte att Claus Zaar tog upp kostnadsfrågan. Det är möjligt att han har sagt att kostnaden skulle uppgå till 50--60 miljarder. Jag vill hävda att man i dagsläget inte vet hur stor kostnaden är. Jag håller mig till den kostnad som jag anser det vara korrekt att ta fasta på, nämligen kostnaden för själva flyktingmottagandet. Till den kommer en väldig mängd kostnader. Jag tar inte avstånd från uppgiften om de 60 miljarderna, men vi vet inte hur stor kostnaden är. Den kan vara lägre eller högre. Kostnaden för flyktingmottagningen var för budgetåret 1992/93 ungefär 15,2 miljarder kronor. Till det kommer kostnaderna för förstagenerationsinvandrarna, andragenerationsinvandrarna och utländska medborgare, beroende på var man väljer att göra avgränsningen. Det är viktigt att begränsa diskussionen när man talar om kostnaderna för invandrarna. Annars kan man komma in i befängda situationer, där man frågar sig om också grupper som kanske kom till Sverige på 1500-talet skall räknas som invandrare. Man skall räkna med utgifter och intäkter för de människor som räknas som förstagenerationsinvandrare, dvs. sådana som är födda i utlandet, och för andragenerationsinvandrare, dvs. sådana som har minst en förälder som är född utomlands. Det är de båda grupperna som det gäller. Sådana siffror är mycket svåra att ta fram, men vi hoppas att vi skall få fram dem. Rune Backlund och jag sitter i samma kommitté, och jag hoppas att vi verkligen skall få svar på frågan om kostnaden uppgår till 60 miljarder, som angavs i tidningen iDag i somras, eller till något annat.
Herr talman! Jag beundrar Lars Moquist för en sak, och det är hans förmåga att glida undan från de egna uttalandena. Det är faktiskt så att ni med mycket stor träffsäkerhet har angivit att kostnaden uppgår till exakt 50 eller 60 miljarder kronor. Vi har hela tiden frågat er vad som ingår i de summor som ni nu har presenterat, men ni har aldrig kunnat tala om det. Lars Moquist glider nu över till att tala om förstagenerationsinvandrare och andragenerationsinvandrare. Om ni har haft utgångspunkten att börja räkna kostnader från 1500-talet, kan jag mycket väl förstå att ni kan hamna på 50--60 miljarder kronor, men det är inte så vi normalt brukar räkna när det gäller invandringens kostnader. Bevisbördan när det gäller de påståenden som ni har spritt och försökt få svenska folket att tro på ligger trots allt på er. Det är ni som har påstått att dessa siffror gäller. Vi har aldrig sagt det. Jag blir upprörd över att man fortsätter att sprida dessa uppgifter, trots att man vet att det inte finns några fakta bakom påståendena. Man förmår i varje fall inte här i kammaren visa vilka tabellverk som bevisar riktigheten av dessa siffror. Man har inte kurage att gå ut på gator och torg, i lika hög grad som i somras, för att säga: Förlåt oss, men vi har faktiskt spritt felaktiga uppgifter. Det är inte dessa siffror utan helt andra som gäller. Vi tar tillbaka uppgifterna och hoppas att svenska folket har överseende med det här. Gör ni detta, är också jag beredd att förlåta er på denna punkt.

Herr talman! Jag känner ett starkt behov av att komma tillbaks i denna debatt. Ny demokratis koppling mellan den ekonomiska situationen i Sverige i dag och flyktingpolitiken är väldigt oanständig. Detta sker samtidigt som Ny demokrati på område efter område hjälper till att försämra för de människor som Ny demokrati säger sig vilja ställa upp för, nämligen de allra svagaste grupperna i samhället, på flyktingars bekostnad. Efter andra världskriget hade Sverige ungefär lika många flyktingar som nu, men på den tiden var fascisterna i Sverige en mycken liten grupp. Något parti liknande Ny demokrati fanns det som tur var inte. Många här i kammaren i dag efterlyser moral och etik i debatten, efter alla dessa försök till ensidig ekonomisk analys. De flesta som kommit hit till Sverige och som flyr krig och väpnade konflikter, exempelvis människor från det forna Jugoslavien, flyr bl.a. svenska vapen. Ny demokrati vill ju släppa vapenhandeln helt fri. Vad skulle en sådan försäljning av vapen till diktaturer och till länder med stor inre oro innebära, med ett ökat antal flyktingar i världen? Repatrieringen, hemsändandet, är inte avhängigt om flyktingen har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Även på den punkten är er politik mycket underlig. Ny demokrati tycker ju att det inte skall förekomma modersmålsundervisning för dessa barn. Hur skall de då klara sig vid återvändandet till sitt hemland, om de inte kan sitt modersmål? För inte mer än ett år sedan stod åtskilliga av er från Ny demokrati här i kammaren och ondgjorde er över de kosovoalbaner som kom till Sverige och kallade dem för turister och ekonomiska flyktingar. Det minns jag mycket väl. Nu passar det att framhålla dem i relation till bosnierna.
Herr talman! Jag tänker inte föra någon vapendebatt med Berith Eriksson, samtidigt som vi skall debattera mottagandet av de 42 000 bosnierna och stimulansbidragen i anslutning till det. Men Berith Eriksson tar upp något i slutet av sitt anförande som jag ändå vill bemöta, bl.a. hemspråksundervisningen. Hon säger att Ny demokati borde se till att de här barnen bibehåller sitt eget språk, om man nu vill föra en repatrieringspolitik och hjälpa flyktingar att kunna återvända hem. Självfallet är det så. I Ny demokrati har vi aldrig motsatt oss hemspråksundervisning. Det vi dock har motsatt oss är en hemspråksundervisning i offentlig regi, dvs att stat eller kommun skall stå för kostnaderna. Vi vill att invandrarorganisationerna eller föräldrarna själva med hjälp av egna medel ser till att viss nivå på hemspråket bibehålls och fullföljs, i enlighet med den danska modellen. I den danska modellen tar man till sig och följer upp de bosniska skolbestämmelserna. Om barnet exempelvis går i tredje klass ser man till att den nivån kan fullföljas, för att barnet så småning skall kunna återvända. Det är helt fel av Berith Eriksson att påstå att vi i Ny demokrati inte vill att de små barnen skall få lära sig sitt hemspråk i avvaktan på repatriering. Vad gäller kosovoalbanerna säger Berith Eriksson att det nu passar sig för oss i Ny demokrati att visa oss positiva till dem. Men vi säger bara att det är ungefär lika illa för kosovoalbanerna som för bosnierna. Vi anser att ingen av dessa båda grupper skall få stanna i Sverige permanent. Precis som man agerat i fråga om kosovoalbanerna som nu kan återvända, skall man agera vad gäller bosnierna. I dagsläget kan bosnierna inte återvända, men så fort förhållandena förändrats skall de tillbaka till sitt hemland. Det har vi i Ny demokrati tyckt både vad gäller kosovolbanerna och vad gäller bosnierna. Det är då viktigt att se till att hjälpa bosnierna i deras närområde. Ny demokrati har hela tiden hävdat att det är viktigast att förlägga hjälpen i närområdet. Om vi hjälper människor på plats, hjälper vi många fler människor, än om vi tar dem hit till Sverige. Det är väsentligt att skilja på detta. Det vi har sagt vad gäller hanteringen av kosovoalbanerna innebär inte något motsatsförhållande och att vi plötsligt anser att de borde fått stanna i Sverige. Beslutet att kosovoalbanerna skall tillbaka till sitt hemland, när det går att skicka dem tillbaka, har regeringsrepresentanter hela tiden hävdat går att fullfölja. Så länge det går, skall så också ske. Men vad gäller bosnierna skulle man också se till att de fick tillfälligt uppehållstillstånd. Det är viktigt.
Herr talman! Svenskundervisning för svenska barn skulle kanske också kunna skötas på ett annat sätt. Men såvitt jag kan förstå, handlar det inte om någon aktiv repatrieringspolitik om inte frågan om språket finns med i bilden. Tidigare argument från Ny demokrati har faktiskt varit att hemspråksundervisningen var helt onödig, eftersom det språk som barnen behövde lära sig var det svenska. Helt nyligen har Ny demokrati vid ett flertal tillfällen gått ut med påståenden att kosovoalbanerna har samma skyddsbehov som bosnier. Är det då Lars Moquists mening att Sverige kan börja att sända hem också bosnier? Personligen tycker jag att vi inte kan sända hem kosovoalbaner heller. Det tycker man inte heller i UNHCR och i andra länder, utan man avvaktar. Det är hela tiden mycket svårt att bemöta Ny demokrati i denna debatt, eftersom ni i Ny demokrati slingrar er än hit än dit. Ni staplar oriktigheter på varandra, som gör det svårt att sortera argumenten vid ett bemötande.
Herr talman! Jag återkommer ånyo till kosovoalbanerna. Det som jag i denna kammare tidigare sagt är att samma fördrivningspolitik vad gäller kosovoalbanerna i Kosovo bedrivs vad gäller bosnierna i Bosnien. Men den stora skillnaden ligger i att det går mycket våldsammare till i Bosnien, och därför kan vi i dagsläget inte skicka tillbaka bosnierna. Det är vi överens om. Men det ursprungliga förtrycket -- och det tror jag att Berith Eriksson håller med om -- är ungefär likadant. Människor plockas bort från Kosovoprovinsen och serber får möjlighet att etablera sig där på särskilt gynnsamma villkor när de skall sätta i gång med bl.a. jordbruk. Berith Eriksson säger vidare att om invandrarorganisationerna skall sköta undervisningen för invandrarbarnen kan väl de svenska föräldrarna sköta undervisningen för de svenska barnen. Vi har ju, Berith Eriksson, en svensk stat därför att samhället skall ordna sådana här saker för de människor som finns inom vårt land. Men sedan skall vi i Sverige bestämma vad som skall göras vad gäller de människor som kommer in till vårt land. Det skall undersökas vilka möjligheter vi har att hjälpa dem, men det primära måste vara att svenska behov och svensk värdering priorieras. Det är viktigt att vi ser till att det blir på det sättet. Tanken att svenska föräldrar lika gärna kan stanna hemma och undervisa svenska barn är helt befängd.
Herr talman! Jag tror att kosovoalbanerna blir glada över att ni i Ny demokrati erkänner det förtryck som kosovoalbanerna är utsatta för och att ni också tar avstånd från det som ni tidigare kallat dem för vid ankomsten till Sverige, nämligen turister och ekonomiska flyktingar.

Herr talman! Jag satt uppe på mitt rum och jobbade och hörde den här debatten. Det har antytts på flera håll att vi nydemokrater håller debatten på en väldigt låg nivå. Vad är det då vi säger som är på en så låg nivå? Det undrade jag många gånger när jag lyssnade på debatten. Jag kan t.ex. gå in på kostnadsbiten. Invandrarverkets budget är 11--15 miljarder -- ingen kan säga exakt hur mycket det är fråga om -- inklusive kostnaderna för de 40 000 bosnier som kom hit. Vad gör vi då för de 11--15 miljarderna? Jo, vi tar hit 100 000 människor, som söker asyl här i Sverige. Vi skickar tillbaka 80 000 av dem efter ett par år -- morsning, goodbye, bort med er! 20 000 av de 100 000 får stanna och blir placerade i svenska kommuner. Sedan kommer ytterligare ungefär Detta kostar svenska samhället mellan 11 och 13 miljarder. Vad säger vi då i Ny demokrati? Jo, vi säger att det är sanslöst, med tanke på vad man kan få för de här pengarna. FN begärde för några år sedan 2 miljarder kronor för att klara hela flyktingproblematiken i f.d. Jugoslavien. Det betyder att de skulle kunna hjälpa uppåt 500 000 människor för 2 miljarder. Det är ju precis det vi nydemokrater har sagt: Sätt in resurserna i befintliga närområden, krigsområden och katastrofområden! Men FN och Ny demokrati har förmodligen fel, och kammaren har rätt. Tänk om man satsade på en vettig flyktingpolitik och avsatte 5 miljarder enligt FN:s idéer! Då skulle man kanske kunna hjälpa 1--2 miljoner människor. Vi i vårt parti tycker att det är vettigt. Men vi blir överösta med en massa okvädinsord när vi driver en sådan politik, Ny demokrati och Förenta nationerna ihop. Det har pratats mycket om humanitet i den här kammaren. Ja, vad är humanitet? Jag ställer mig den frågan. Vad gör vi med de personer som kommer till kommunerna? Jo, vi placerar dem i getton -- det är precis vad vi gör. Ni måste få upp ögonen: vi placerar de här människorna i getton. Jag tittar bara på min egen kommun, lilla Skara, och vad gör vi där med våra flyktingar? Jo, de blir placerade i ett bostadsområde allihop. Där bor de. Vad händer med svenska familjer? Jo, de flyttar därifrån. Men om värden frågar varför de flyttar därifrån säger samtliga svenska familjer att det inte är på grund av flyktingarna. Vad händer då i förlängningen med de här svenska gettona? Jo, det blir precis samma utveckling som i USA. Vi får hög kriminalitet, framför allt i storstäder. Vi får en mycket mer omfattande hantering av knark. Vi får en utslagning bland dessa människor. De kommer dåligt in i det svenska samhället. De kan svenska språket mycket dåligt. Det fåtal som får arbete får skitjobb. Är detta humanitet? Det är det sannerligen inte, säger jag. Men det är ingen som tänker på sådant i kammaren. Jag skulle vilja ta fram den här aspekten: Låt oss säga att vi hade ett svårt krig eller svåra förhållanden här i Sverige, att vi flydde från denna kammare och vi och våra familjer flydde från Sverige. Om vi hamnade i USA skulle förhållandena vara desamma som för flyktingarna i Sverige, med flyktingslussar och flyktingförläggningar i ett par, tre år. Då skulle man säga: Okej, du får stanna i USA, Peter Kling! Var så god och börja i Harlem! Det vore just en fin start man gav oss. Det är precis det vi håller på med i Sverige. Det är precis samma utveckling. Ingen reagerar. Man säger bara att vi nydemokrater för debatten på en låg nivå. Det är minst sagt upprörande. Sedan är det humanitetsaspekten nr 2. Vad sade vi när vi kom in i den här kammaren? Jo, vi sade att det var fråga om turistresor från Kosovoprovinsen. Man lurade hit människor. Man signalerade: Kom till Sverige, här finns det jobb, arbete och välfärd! Vad hände med de 40 000 kosovoalbanerna? Jo, de hade det mycket svårt och bedrövligt fattigt där nere -- det är jag medveten om -- om man jämför med svenska förhållanden. Men observera att de hade någonstans att bo och en liten gnutta så att de kunde hanka sig fram. Vad hände med svenska staten? Jo, man sade: Kom hit till oss! Vi tog emot de 40 000, och efter två tre år skickar vi ut 97 % av dem. Jag måste ställa frågan: Vad skickar vi ut de här människorna till? Jo, vi skickar ut dem till den lilla, lilla gnutta de hade, till noll och ingenting. Är det humant? Det var en stor invandring från Somalia. Vilka somalier kom hit? Jo, det var tyvärr ofta de som kunde fly till Sverige, som hade hyfsat bra utbildning och förhållandevis bra standard. De som finns i flyktingläger kommer aldrig hit. Vi snackar samtidigt om att vi skall utveckla och hjälpa tredje världen. Hur skall vi kunna göra det när vi tar hit dem, med deras akademiska kunskaper, och placerar dem i våra blivande svenska getton? Jag är inte ensam om synpunkten om getton. Leif G.W. Persson har talat om det, och Anders Carlberg på Fryshuset har talat om det. Då är det ingen som reagerar, men när vi säger det är vi rasister, nazister och all möjlig skit. Jag kommer in på kostnaden igen. Ni säger att det inte kostade mycket pengar att ta emot 40 000 kosovoalbaner. Men tänk på hur det är om två år, när kosovoalbanerna har varit ute i våra kommuner! Då är de sannolikt 80 000, med anhöriginvandringen.

Herr talman! Jag är väl medveten om att vi har kommit till slutet av denna debattrunda, men jag kan inte låta bli att säga ett par ord med anledning av Peter Klings anförande. Peter Kling säger att kostnaderna för mottagandet är 12--15 miljarder. Det är så det presenteras. Det är bra, Peter Kling! Då kan vi avföra de 60 miljarderna, som Ny demokrati tidigare har presenterat i alla möjliga och omöjliga sammanhang, från dagordningen. Det är inte längre 60 miljarder som gäller, utan det är 12--15 miljarder i kostnader för flyktingmottagandet som vi skall diskutera. Peter Kling blandar ihop siffror. Antalet uppehållstillstånd för 1992 var drygt 12 000. Den totala anhöriginvandringen, inklusive svenska medborgare som har gift sig utomlands m.fl., är ungefär 20 000. Vi bör alltså hålla oss till de korrekta siffrorna. Jag vet inte hur många gånger Peter Kling säger att ''vi tar hit'' flyktingar. Vi har icke tagit hit någon. Vi tar visserligen hit dem som kommer på flyktingkvoten, via uttagningar, men de övriga kommer som spontanresande flyktingar till Sveriges gräns och söker asyl i Sverige. Det är viktigt att komma ihåg det, Peter Kling. Vi åker inte på värvningsresor, utan flyktingar söker sig hit och söker en fristad. Detta behandlas alltså vid asylprövningen. Peter Kling ägnar mycket av sitt resonemang åt getton. Han säger att vi skapar getton i det svenska samhället. Vi har ett kommunalt flyktingmottagande, med kommunplaceringar, bl.a. för att minska belastningen på ett fåtal områden i landet. Det är bakgrunden till att många kommuner är engagerade i mottagandet. Jag tror inte att invånarna i vare sig Rinkeby eller Tensta, som har de högsta andelarna invandrare i Sverige, vill kalla sina bostadsområden för getton. Åtminstone invånarna i Rinkeby är ganska stolta över sitt bostadsområde. Vi skall inte vulgarisera debatten genom att säga att det finns svenska bostadsgetton -- det gör det inte. Det finns områden där man har en del problem, men jag tror att vi skulle kunna lösa dem -- även om jag inte är så säker på att Ny demokrati är berett att vara med och hjälpa till att lösa den typen av problem.
Herr talman! Vi pratade förut om kostnader. Jag anser att kostnaden i Invandrarverkets budget ligger på 11--15 miljarder. Men det är inte de stora kostnaderna. De stora kostnaderna kommer efter cirka ett år ute i kommunerna. Jag sade att de 40 000 bosnier som fick uppehållstillstånd här förmodligen kommer att vara 80 000 om ett eller ett och ett halvt år. Det kommer alltså att vara 80 000-- 130 000 människor. Kostnaden blir då 10,4 miljarder för enbart de 80 000. Man får tänka på vad som händer i andra, tredje och fjärde led. Hanteringen av Invandrarverkets budget omfattar uppåt 15 miljarder, men det är den lilla kostnaden i sammanhanget.
Herr talman! Låt mig bara korrigera Peter Kling på en punkt. Den schablonersättning som betalas ut till kommunerna räcker i drygt två år. Kostnaden för de bosnier som kommunerna nu tar emot ingår alltså i det belopp som vi i Sveriges riksdag avsätter för flyktingmottagandet i Invandrarverkets budget. Det är alltså inte en ny kostnad som tillkommer ute i kommunerna, utan det är en kostnad som ingår i summan 12--15 miljarder. Det är sättet att dubbelräkna kostnader som gör att Ny demokrati hamnar så galet i den här frågan.
Herr talman! Rune Backlund uppfattade förmodligen inte riktigt vad jag sade. Jag sade att det gällde om något eller några år, när pengarna är slut. När Invandrarverkets penningpåse är tom kommer kommunernas kostnader in. Jag har inte påstått något annat, Rune Backlund.
Herr talman! Peter Kling har nu kommit in som något slags förstärkning av det nydemokratiska lägret här. När man hör honom får man en liten insyn i hur det kan låta ute på Ny demokratis möten runt om i landet. Moquist har en något mer slipad parlamentarisk argumentationsteknik medan Peter Kling är mera oförblommerad. Man märker också hur han slänger omkring sig siffror hit och dit och underblåser fördomar av olika slag. Jag tänker då exempelvis på kalkylerna över hur man skulle kunna växla kostnader i Sverige mot mycket större insatser i närområdena. Det låter sig ju alltid sägas. Men faktum är att vi måste göra både--och. Det är inget som helst tvivel om den saken. Insatser i närområdena är de viktigaste, men vi kan inte bortse från att vi också måste ta ett ansvar för dem som faktiskt kommer hit och söker asyl här i landet. Vi kan inte avvisa dem vid gränsen. Vi tar inte hit några, utan vi försöker att behandla dem som flytt till vårt land på ett rimligt sätt. När Ny demokrati debatterar handlar det alltid om kostnader. Jag tycker att det är oerhört frustrerande att man aldrig kan lägga in någon annan dimension när man talar om de här sakerna. Det är svenskens plånbok man vädjar till. Det tycker jag på sikt är oerhört inhumant och frustrerande på alla sätt och vis. Vi måste här i kammaren kunna lyfta oss litet grand och diskutera de här frågorna utifrån ett något annat perspektiv än bara kostnader.